Herr talman! Den dominerande delen av svenska folket har en mycket bestämd uppfattning om att folket skall bestämma i sitt land. Den urgamla demokratin i vårt eget land, som vi försökt att på alla sätt förbättra och förstärka, har gjort oss ännu mera övertygade om värdet av frihet och rätt att deltaga i landets styrelse. Det har i dagens debatt yttrats många förhoppningar om att länder som tidigare lidit av diktatur skall komma fram till ett demokratiskt styrelseskick. Jag instämmer helt i vad som sagts i det avseendet. Juntor av olika slag som regerar i ett land, antingen de är kommunistiska, fascistiska eller av annan kulör, kan aldrig sägas företräda folket, eftersom folket icke genom fria val har fått ge sin mening till känna. I ett land utan fria val och övriga demokratiska rättigheter kan man aldrig säga om regimen verkligen företräder folket. De flesta diktaturerna har i sina namn sådana ord som ”demokratiska”, ”folkets republik” eller dylikt medan regimen i själva verket inte svarar mot något av dessa ord. Tyvärr lider största delen av världens befolkning under olika diktatursystem, och därför borde de länder som har demokratiska styrelseskick hålla samman och sträva efter att slå vakt om individens frihet sådan den är utformad i Förenta nationernas konventioner om de mänskliga rättigheterna. Det finns i dessa konventioner bestämmelser, som om de åtföljes leder till en sann demokrati. Det står t.ex. i artikel 19 att envar skall äga rätt till åsiktsfrihet utan ingripanden. Det heter vidare att envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att oberoende av territoriella gränser söka, mottaga och sprida uppgifter och tankar av varje slag i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel. Det understryks vidare i artikel 25 att varje medborgare skall äga rätt att ”a) deltaga i handhavandet av allmänna angelägenheter, direkt eller genom fritt valda ombud; b) välja och bli vald vid periodiska och hederliga val, förrättade på grundval av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning, varigenom garanteras att väljarnas vilja kommer fritt till uttryck;”. Med hänvisning till bestämmelserna i FN-konventionerna råder det således ingen tvekan om vad som menas med demokrati. I regeringsdeklarationen har värnet om de mänskliga rättigheterna understrukits ytterligare. Det har också påpekats att enligt vid den europeiska säkerhetskonferensen allmänt godtagna principer är respekten för mänskliga rättigheter en väsentlig faktor för den fred, rättvisa och välfärd som fordras för att säkra utvecklingen av vänskapliga relationer och samarbete mellan stater. Det är rätt anmärkningsvärt att länder som har varit med om att acceptera detta och som har skrivit under konventionerna så uppenbart bryter mot vad som står i dessa viktiga konventioner. När jag talar om demokratiernas samarbete menar jag inte att länder som tillhör en sådan grupp skall isolera sig, utan samarbete skall förekomma som förut med andra länder. Förändringar sker, och det finns länder som lidit under en hård diktatur i många år men som nu har kommit fram till ett mera demokratiskt styrelseskick. Som jag tidigare sade har vi nu förhoppningar om att en del av de länderna kan bli verkliga demokratier. Det finns dock andra länder — i synnerhet då sådana som nyligen har blivit självständiga — som med stolthet talar om att de har ett enpartisystem, vilket ju aldrig kan sägas vara ett demokratiskt styrelseskick. Det är önskvärt att Sverige vid alla lämpliga tillfällen starkt understryker vikten av att man i varje land har ett demokratiskt styrelseskick och att vi inte accepterar enpartisystem och andra former av diktatur. Herr talman! Det är glädjande att åter kunna konstatera att enigheten på utrikespolitikens område är stor i vårt land. Vår strävan att medverka till att skapa fred och säkerhet i världen kan fortsätta utan att vi därför ger avkall på vår alliansfria politik och vår strävan efter neutralitet vid konflikter. Sverige är nu medlem av Förenta nationernas säkerhetsråd, och därmed ökas vårt lands möjligheter att påverka de internationella fredssträvandena. Även om stormakterna med sin vetorätt och sin ställning i övrigt har det största inflytandet i säkerhetsrådet kan ett mindre land göra sin röst hörd och kanske vid vissa tillfällen vinna gehör för sina synpunkter. I regeringsdeklarationen har också påpekats vikten av att de små nationernas intressen tillgodoses och att man beaktar vad som sägs från det hållet. Det är inte bara Sverige utan flertalet av världens mindre länder som starkt hävdar att de små ländernas intressen skall tillgodoses. Sverige är också representerat vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve, och även om arbetet där går ytterst trögt har vissa resultat uppnåtts. I anslutning till fru Thorssons intressanta anförande bör det dock framhållas att det utöver Amerikas resurser på området finns sprängämnen i världen som motsvarar ungefär 15 ton per människa på hela vår jord. Sveriges deltagande i en rad andra mellanfolkliga organisationer ger oss också möjligheter att påverka utvecklingen. Men vi kan aldrig räkna med att vara medlemmar i sådana organisationer utan att detta medför förpliktelser — förhållandena kan utvecklas på ett sätt som vi inte önskar och medlemskapet kan t.o.m. medföra vissa nackdelar för vårt land. Det höjs ibland röster här i landet för att Sverige skall utträda ur vissa internationella organisationer för att man inte är nöjd med det arbete som de utför. Men där blir det då fråga om en avvägning. Skall vi utträda —- något som ingalunda kommer att väcka det uppseende som man på sina håll tycks tro — eller skall vi stå kvar och försöka påverka utvecklingen med det inflytande som vi eventuellt kan ha? Jag anser att Sverige i regel bör stå kvar som medlem och försöka påverka utvecklingen i rätt riktning, inte utträda och därmed förlora möjligheten att utöva något konstruktivt arbete. Demonstrationspolitiken har aldrig varit gagnerik, och den är det allra minst på det internationella fältet. Den i regeringsdeklarationen nämnda konferensen i Genéve för att granska tillämpningen av icke-spridningsavtalet rörande kärnvapen är givetvis mycket betydelsefull och blir efter hand än mera betydelsefull eftersom plutonium både finns och i många fall förvaras på ett sätt som gör det alltför lätt att tillverka kärnvapen. Det gläder mig att regeringen nu helt instämmer i centerns uppfattning att en vidsträckt användning av kärnkraft skapar stora risker för att detta också leder till kärnvapentillverkning. Regeringen säger härom: ”De civila kärnenergiprogrammens expansion kommer också att skapa problem genom den allt större ansamlingen av plutonium i olika länder.” Det är så mycket mer förvånande att regeringen inte drar slutsatserna fullt ut av detta, för om Sverige fortsätter att bygga ut kärnkraften får vi också plutonium. Vi kan i så fall inte gärna gå till andra länder och varna dem och säga: Bygg inte ut den fredliga användningen av kärnkraften för då kommer plutonium att finnas i oerhörda mängder över hela vår jord. Men ännu har regeringen inte tagit konsekvenserna av dessa väldiga lager av plutonium som så småningom kommer att finnas och därmed skapa risker för att kärnvapen kommer att spridas till ett stort antal länder i vår värld. Jag vill också erinra om det betydelsefulla avtalet om förbud att testa kärnvapen ovan jord. Det är med djupaste beklagande man måste konstatera att stormakterna Frankrike och Kina inte tillträtt detta avtal. Man hade hoppats att Folkrepubliken Kina när den blev representerad i FN och medlem av säkerhetsrådet skulle tillträda avtalet men så har tyvärr inte skett ännu. Varken Frankrike eller Kina kan ha några godtagbara ursäkter för att inte underteckna avtalet. Deras försvarssituation är inte sämre eller annorlunda än de länders som anslutit sig till avtalet. Det påpekas i regeringsdeklarationen att även om arbetet för freden nu i högsta grad präglas av frågan om avspänning och nedrustning så blir vi allt starkare medvetna om att huvudproblemen för majoriteten av världens befolkning är hunger, fattigdom och arbetslöshet. Och man säger vidare att jordens resurser är begränsade och kommer att bli allt knappare i relation till en växande befolkning. Ja, det är så riktigt som det är sagt i regeringsdeklarationen, men det skapar väl också skyldighet för vårt lilla land att i största möjliga utsträckning bidra och, om vi kan, i någon mån avhjälpa världens hunger. Vi har diskuterat vårt svenska veteöverskott så mycket tidigare, och vi har blivit medvetna om att även om Sverige är ett litet land kan några hundra tusen ton vete betyda oerhört mycket. När vi har resurser att producera mer skall vi akta oss för att asfaltera åkrar och lägga ned jordbruk så att vi inte kan producera vad som går att åstadkomma inom vårt eget land. Slutligen, herr talman, vill jag påpeka en sak som inte finns i regeringsdeklarationen. Det går inte att ta med allting, men jag skulle önska att man sagt något om detta. År 1975 har av Förenta nationerna proklamerats som det internationella kvinnoåret. Även om vi har nått långt i Sverige i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor bör vi i solidaritetens intresse intensivt arbeta för att all diskriminering av kvinnan kommer att avskaffas. Det är tyvärr många länder som inte har det ordnat på samma sätt som Sverige. Det var den 7 november 1967 som Förenta nationernas generalförsamling antog deklarationen om avskaffande av diskriminering av kvinnor. Den betecknades då som en milstolpe i FN:s arbete för att främja mäns och kvinnors lika rättigheter i enlighet med stadgans bestämmelser samt principerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I deklarationens första artikel slås det fast att diskriminering av kvinnor, vilken frånkänner dem samma rätt som männen eller begränsar densamma är fundamentalt orättvis och kränkande mot mänsklig värdighet. Nu har det gått åtta år sedan denna milstolpe passerades. Men - fortfarande pågår arbetet med att utforma en text som kan ge innehållet i deklarationen formen av en konvention och därmed bindande kraft för undertecknarna. Denna långa tid är anmärkningsvärd därför att principen i FN-stadgan hela tiden har omfattat detta och det står inskrivet också i förklaringen om de mänskliga rättigheterna. När nu 1975 har proklamerats som kvinnoåret borde vi på allt sätt arbeta för att de intentioner som finns i deklarationen kommer att fullföljas och att den även skall resultera i en konvention. Jag hoppas att vi från svensk sida på allt sätt skall främja att konventionen kommer till. Jag hoppas även att det blir en parlamentarisk representation vid den konferens som skall hållas.
Nr 40 , Herr Malm Först några oc med anledning av fru Thorssons an Onsdagen den förande. Det är lätt att bekräfta vad hon sade om den nya anda och 19 mars 1975 vitalitet som tycks prägla nedrustningsförhandlingarna under det möte som nyss har tagit sin början. Man kan fråga sig om anledningarna. = Utrikes-, handels Det kan vara de nya uppgifter som har anförtrotts konferensen av FN:s — och valutapolitisk generalförsamling och som kanske ger en utväg ur den låsta situation debatt som har skapats genom att supermakterna inte lagt några strån i kors för att bryta dödläget i fråga om t.ex. det totala provstoppet och C-vapnen. Det kan också vara den i tiden näraliggande konferens — fru Thorsson talade om den — som börjar i april, då man skall granska vad som har skett sedan kärnvapenavtalet undertecknades 1968. Det är en granskning som inte blir särskilt smickrande för kärnvapenstaterna och som naturligtvis kommer att ge upphov till åtskilliga heta och irriterade diskussioner. För inte har supermakterna infriat sina löften sedan 1968. Fru Myrdal har ju helt nyligen ifrågasatt om hennes inställning då icke var naiv. Det är att gå alltför långt i självplågeri. Men nog kan man säga att det var många som inte var realistiska i sin uppfattning om vad som skedde 1968. Man kan också med djupt beklagande notera att framstegen varit så små. Man kanske inte skall tala om naivitet utan om bristande verklighetssinne, och det kommer alldeles uppenbarligen att belysas under konferensen i april och maj. Sedan vill jag, herr talman, notera att regeringsdeklarationen ånyo framhåller att vårt medlemskap i FN utgör en hörnsten i den svenska alliansfria politiken. Det gör också tillhörigheten till Norden och Europa —- allt i förening med den solidaritetspolitik som Sverige bekänner sig till inom ramen för den alliansfria politiken, syftande till neutralitet i krig. På sistone har det emellertid ibland ifrågasatts om inte Sverige kommit att gå utanför Norden och Europa och mera börjat intressera sig för avlägsna länder och kontinenter. För att citera en kåserande belysning härav kan jag åberopa finländaren Jörn Donner i en tidskrift häromdagen där han skriver: ”Finland ser alltså till Norden och Europa medan Sverige ser till Chile, Bangladesh, Vietnam och Etiopien. Denna utrikespolitiska linje följs upp av massmedia. Ibland kan man tro att Oslo, Helsingfors och Berlin inte existerar. Santiago förefaller närmare.” Så långt Jörn Donner. Något ligger det i hans konstateranden. En mätning av massmedias nyhetsmaterial om t.ex. Sydostasien och Norden skulle säkerligen ge intressanta siffror. Enligt en från finska meningsriktningar nyligen framförd kritik skulle Sveriges bristande intresse för Norden till förmån för mer avlägset belägna länder också ha föranlett ett åsidosättande av de nordiska problemen. Den tidning i Finland, Finska Socialdemokraten, som tog Sveriges påstådda nonchalans inför de nordiska problemen till utgångspunkt för ett förslag om att inordna Sovjetunionen i det nordiska samarbetet, får väl 91 inte helt nonchaleras även om man genast själv prutade på hälften av det som stod i tidningens spalter. Den kritik som framfördes från annat socialdemokratiskt håll vid Nordiska rådets session i Reykjavik kan vi däremot ta mera lätt på. Den förefaller, som herr Bohman sade, mera ha sitt ursprung i intern tävlan inom partiet. Men vi bör ändå erkänna att kritiken mot Sverige för bristande intresse i nordiska angelägenheter icke är helt utan saklig grund. Ett exempel: I Norge och Danmark läggs rapporten från Nordiska rådets verksamhet till handlingarna först efter långa och ingående debatter i storting och folketing. I Sverige förs handlingarna praktiskt taget utan någon diskussion alls till hyllan. Ansvaret för detta faller på oss själva här i riksdagen. Men ansvaret för denna nonchalans faller också på regeringen, som ibland visar de nordiska frågorna ett mycket slappt intresse. Pliktskyldigast är Sveriges statsminister och statsråd närvarande vid de nordiska sammankomsterna, men deras aktivitet är påfallande låg och debattlusten ringa. När speciella svenska intressen står på spel såsom Nordek, energipolitik och annat, är läget annorlunda, men då är också skälen därtill uppenbara. Ökade nordiska kontakter inom regeringskretsarna skulle dock kunnat undanröja månget missförstånd och säkert åtskilliga av dem som på sistone uppstått mellan Finland och Sverige. Jag säger med avsikt icke alla, eftersom en del onekligen har tillkommit genom låt oss kalla det någon vårdslöshet från vår egen sida. I den alliansfria politiken ingår emellertid också att vi icke genom deltagande i nya allianser binder oss på annat sätt än vi avsett med den alliansfria politiken i och för sig. Sådana nya allianser kan gälla allianser med s.k. alliansfria, non-aligned, stater — i och för sig allianser så goda som andra. Av detta skäl, och det har uttryckligen åberopats, har ju också Sverige tidigare avstått från att delta i konferenser med denna typ av alliansfria stater. För något år sedan hade vi en rapportör närvarande vid en sådan konferens; nu har det i samband med statsministerns besök i Belgrad uppgivits att det nästa gång blir fråga om en observatör. Man vill nog gärna tillråda regeringen all försiktighet i detta avseende. De alliansfria staterna, f.n. under ledning av Algeriet, utgör ett majoritetsblock så att säga i FN. Att vara med där kan kanske vara popularitetsskapande inom FN-kretsen eller delar av FN-kretsen, men det kan också skapa problem för vår egen alliansfria politik, icke minst för Sverige såsom medlem av säkerhetsrådet. I detta sammanhang måste man också konstatera att den reseaktivitet som vår statsminister utvecklar — 15 utlandstripper på ett år enligt en uppgift häromdagen — ger anledning till vissa funderingar. Kanske icke genom resorna som sådana men genom icke motsagda uttolkningar av dessa, framför allt i statsministern närstående pressorgan. I dessa har det förkunnats att herr Palme vill samla ”små och medelstora” stater. Även utanför partipressen har det upplysts om att herr Palmes resor har till syfte att samla och ena små nationer. Det är självfallet att Sverige har många intressen gemensamma med alla andra små nationer, att vi kan och bör stå på deras sida när det är fråga om deras rätt gentemot stora, deras önskemål att utan påtryckningar utifrån bestämma sin egen politik. Men därifrån och till att Sverige skulle söka uppträda som någon sorts ledarnation för dessa är steget långt. Sådana avsikter, för att inte säga pretentioner, kan tvärtom ge upphov till både bekymmer och missuppfattningar. Vårt ideologiska stöd till de små staterna kan lämnas i eget intresse och även av andra skäl utan anspråk på ledarskap, och framför allt bör detta lämnas i och genom FN. Nog bör väl Sverige räcka som politisk arena även för de mest ambitiösa bland våra regeringsmedlemmar. Under denna debatt, herr talman, har säkerhetskonferensen i Geneve berörts upprepade gånger. Nog måste man konstatera att det föreligger en viss motsättning mellan Sovjets uppenbara intresse av att få ett snart slut på konferensen för att den tredje avslutande fasen i Helsingfors skall komma till stånd, och Sovjets konstanta motstånd mot alla eftergifter t.ex. i frågan om mänskliga kontakter över gränserna, vilket gör att konferensen har gjort så få framsteg. Ansvaret ligger självfallet inte bara på Sovjetunionen. Det ligger på många stater i sammanhanget. Herr Werner i Tyresö vill lägga hela ansvaret på den västtyska oppositionen. Det är ju också en tolkning, men det finns andra stater som har ansvar i sammanhanget, inte minst den lilla staten Malta, för att ta ett exempel. Det finns alltså en motsättning mellan Sovjetunionens pådrivande intresse, å ena sidan, och dess önskan att egentligen fasthålla vid status quo sedan landet nu nått sitt huvudmål — östgränsernas tryggande i fråga om krigiska förvecklingar — å andra sidan. Samtidigt visar Sovjetunionen, när landet åberopar den nationella suveräniteten och gränserna i Europa som skäl för att inte göra några eftergifter, ingen som helst åstundan att för egen del skära av de trådar som sedan gammalt går mellan kommunistpartierna i Moskva och världen i övrigt. Komintern upplöstes 1943, Kominform 1946, men de världskommunistiska mötena fortsätter. Ett nytt är under förberedande. Partidelegationer reser och kallas till Moskva och får ”råd”. Ibland skall socialdemokraterna bekämpas, ibland rekommenderas folkfrontsregimer i det ena eller andra landet. Det svenska kommunistpartiets dilemma i detta avseende har nyligen belysts vid dess partikongress, och det framgick också av herr Werners tal. Men en reflexion är svår att undanhålla: Borde inte Moskva för egen del nu — och varför inte i samband med säkerhetskonferensen — kunna göra en början till en annan politik? Eller vill Moskva fortfarande å ena sidan spela rollen av företrädare för sovjetisk nationalism och dess intressen, å andra sidan vara världskommunismens främste företrädare och vara livligt verksam för världskommunismens förverkligande i så många länder som möjligt? Till sist, herr talman: Under de senaste dagarna har vi läst om kriget i Sydostasien. Vi har läst om hur nya nordvietnamesiska trupper har förts in i Sydvietnam och hur de framgångsrikt gått till militär aktion. Vi har också sett hur Nordvietnam har förklarat officiellt krig mot Cam bodja. Jag ber att få lyckönska herr utrikesministern till att trots detta utpeka Saigonregeringen som ensam ansvarig för att Parisavtalet inte har kunnat genomföras. Jag måste lyckönska honom till att kunna framföra ett sådant påstående utan rodnad på sina kinder. Det är sådant som gör att man t.ex. i dansk press talar om Sveriges eget Vietnamkrig.

Herr talman! I en utrikesdebatt år 1975 är det angeläget att framhålla synpunkter på det av FN proklamerade internationella kvinnoåret och framför allt på Sveriges agerande vid kampanjens huvudkonferens i Mexico City i sommar. Jag vill instämma i de här i dag framförda önskemålen om att representationen skall bli parlamentariskt sammansatt. Jämställdhet, utveckling och fred är mottot för kvinnoåret. Och det är alltså utifrån dessa tre begrepp som kvinnornas ställning skall belysas och diskuteras nationellt och internationellt. Det är helt naturligt betydelsefullt hur Sverige agerar i Mexico City. I jämställdhetsfrågor har Sverige för många länder varit ett föregångsland, och mångas blickar kommer helt säkert att riktas mot den svenska delegationen. Just nu sammanställer delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor den lägesrapport från Sverige i jämställdhetsfrågor som skall avlämnas till konferensen. Ett förslag till disposition och rubriker är ute hos stora delegationens medlemmar för kommentarer. Jag har i dag framfört som min åsikt att i den skall inte bara finnas redogörelser för av riksdagen fastställda lagar och redan vidtagna åtgärder, som gynnar jämställdhet mellan män och kvinnor, utan även de av de olika partierna framförda förslag som ännu inte föranlett några beslut. Man har lovat mig att så skall ske, vilket är bra. Ett sådant förslag är t.ex. det sedan sex år av folkpartiet framförda förslaget om lag mot könsdiskriminering. Nina Pripps undersökning och rapport i lagfrågan bör biläggas FN-rapporten, åtminstone i valda delar. Delegationens vidare agerande i denna fråga blir väl känsligt att redogöra för, nämligen att den har rekommenderat svenska regeringen att ta in en formulering i grundlagen om jämlikhet mellan könen men inte vill göra allvar av en sådan bestämmelse genom uppföljning med en lag mot könsdiskriminering. En halvmesyr! En flykt undan konkreta åtgärder för att ge rättvisa åt kvinnorna! Ställningstagandet måste vara svårt att i Mexico redovisa och försvara inför representanter från USA, Canada, England och Norge som har kommit längre på lagstiftningens väg. Jag hoppas dock att delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor får inspiration i Mexico så att den senare rekommenderar regeringen att genomföra lagen mot könsdiskriminering under 1975. Det skulle bli ett bestående resultat från aktiviteter under ett kvinnoår. Ordet utveckling i mottot tar sikte på utbildning av kvinnor framför allt i tredje världen. Analfabetismen är störst bland kvinnorna. Därför bör Sverige verka för att den grundläggande skolutbildningen i u-länderna på lika villkor skall ges åt båda könen. Ibland bör man t.o.m. prioritera utbildningen av kvinnor. Trots analfabetismen har kvinnan av ålder i en del av tredje världens länder en självständig ställning. Utvecklingen eller rättare i-ländernas modernisering har missgynnat kvinnorna. Och den västerländska kulturen har stundom berövat dem deras inflytande under det att männen fått utbildning och västerländsk uppfostran. När västvärlden nu möter u-ländernas representanter, är det därför viktigt att västvärlden inte söker exportera sina könsroller till tredje världen. Det är meningen att Mexico City-konferensen skall utmynna i en världsaktionsplan med rekommendationer för fortsatt handlande. I den bör som en viktig del ingå prioriterade satsningar på kvinnor i u-land, så att de bereds möjligheter att ta del i samhällsutvecklingen. Men rekommendationerna får under inga förhållanden innebära åtgärder som slår sönder kulturmönster, som kan vara värdefulla för kvinnor i de länder de tillhör, utan en uppbyggnad av kvinnornas samhällsroller i sina egna kulturer. Vid befolkningsoch livsmedelskonferensen 1974 uttalade man sig i högaktningsfulla ord om kvinnornas betydelse för samhället och dess utveckling. Ord som inte gav större genljud. Kvinnokonferensen i Mexico borde inte få drunkna bland alla andra internationella konferenser. Förberedelserna har kommit i gång sent, och de ekonomiska resurserna är hitintills små. Sverige har bidragit med en rejäl penningsumma men andra FN-stater med helt symboliska anslag. Jag vädjar till utrikesministern att söka medverka till att FN-staterna ger generösare bidrag så att en bra konferens verkligen kan genomföras. Meningen är att konferensen skall fungera som stimulans för det fortsatta arbetet för kvinnornas likställdhet med männen över hela världen. Det är under uppföljningsarbetet som de stora och krävande arbetsinsatserna i de olika länderna kommer att behöva göras. Herr talman! Jämställdhet mellan män och kvinnor innebär ytterst frihet och trygghet för varje människa — två liberala grundidéer värda att genomföras.

Herr talman! I en av våra stora tidningar kunde man i morse i ett kåseri med anledning av dagens debatt läsa: ”Riksdagens utrikesdebatt i år handlar ganska mycket om Norden, sägs det. Trevligt som litet omväxling till Vietnam och andra avlägsna platser på jordklotet.” Jag vet uppriktigt sagt inte om det här var ett försök att vara humoristisk eller om det bara var slarv, och det är kanske att visa detta kåseri litet för stor uppmärksamhet att över huvud taget kommentera det.

Allt detta skildras också utförligt i stort uppslagna artiklar i samma tidning i dag, vilket inte gör uttalandet mindre makabert. Det är, herr talman, i år 30 år sedan Demokratiska republiken Vietnam bildades. Det är på dagen 25 år sedan de stora demonstrationerna i Saigon mot USA:s militära styrkedemonstrationer. Det är också just nu fem år sedan kuppen då den olagliga Lon Nol-regimen insattes i Cambodja. Den långa följd av år som de här ”jubileerna” erinrar om har inneburit outsägliga lidanden för de människor som bor i dessa länder, lidanden som vi nog har skäl att påminna oss många gånger för att inte till slut bli blinda för verkligheten. Där finns ingen människa som inte själv eller i sin familj har drabbats av kriget, som inte har sett resultatet av sitt arbete förstört genom krigets verkningar, som inte har upplevt utomordentligt svåra uppoffringar i kampen för att trots kriget upprätthålla samhällsordningen och produktionen. Men det är också år av intensivt samhällsbyggande som har åstadkommit underverk i de här länderna. När Parisavtalet undertecknades för två år sedan var förhoppningarna inför framtiden mycket stora i dessa länder. Men vi vet alla att vad som därefter hänt har varit att Parisavtalet har saboterats och att människors förhoppningar har kommit på skam. I stället för att bidra till att läka krigets sår har USA satsat 33 miljarder kr. på kriget enbart i Vietnam. Det har resulterat i ytterligare en miljon döda människor, att hundratusentals människor fortfarande hålls i fängelser under förhållanden som står i klass med vad som utspelades i Hitlertidens Tyskland, att miljoner människor fortfarande lever som flyktingar. På samma sätt är det i Cambodja. En annan linje som man kan se under alla dessa år är den avgörande roll som USA har spelat. Utan USA:s inblandning skulle vi inte ha haft dessa krig - i Vietnam, i Laos, i Cambodja. Och det är utomordentligt oroande att nu från den amerikanska administrationen höra samma spöklika tal med dominoteorin, med USA:s heder och anseende, alla försök att med olika trick kringgå den demokratiska beslutsprocessen i det egna landet för att få fram mera pengar till fortsatt dödande. Allt detta är de flesta svenskar djupt engagerade i. Det finns de som säger att u-landsintresset och Vietnamengagemanget inte skulle sitta så djupt och att det är svårt att få med människor i det arbetet. Men jag har en helt annan erfarenhet. För de flesta svenskar är Vietnam nära, trots de geografiska avstånden. Känslan av gemenskap och solidaritet är stor. Den grundar sig på solidaritet med befrielsekampen, på beundran för samhällsbyggandet och på medvetandet om att vi står förenade i intresset av att värna de små staternas självständighet. I vårt arbete i Vietnamkommittén har vi under det senaste halvåret fått många bevis för att detta engagemang fortfarande lever. Den manifestation som genomfördes på tvåårsdagen av Parisavtalets underteck nande —- och som fortfarande pågår — har fått med sig fyra av de fem riksdagspartierna och 62 andra riksorganisationer av mycket skiftande slag — folkliga organisationer, kvinnoorganisationer, kristna organisationer, ungdomsorganisationer. Vi har haft en mycket kraftig uppgång av insamlingsarbetet för Vietnam. Den utrikesdebatt som har förts i dag har också handlat om utvecklingen i Sydostasien. Jag vill gärna säga att jag är glad över vad utrikesministern här har deklarerat såsom regeringens syn på utvecklingen i Indokina. Men det är ju inte bara vad som sägs i deklarationerna som är intressant utan också vad som inte sägs. Därför vill jag ställa några frågor till utrikesministern. När det gäller Cambodja vill jag fråga utrikesministern om han här kan bekräfta att diskussioner numera pågår mellan representanter för GRUNC i Cambodja och den svenska regeringen om utformningen av svenskt bistånd till denna regering. Jag vill också fråga när regeringen kommer att normalisera förbindelserna med GRUNC som ett led i arbetet på att få till stånd en fredlig lösning. Den sista frågan ansluter sig till den debatt som vi många gånger har fört här om Sveriges förhållande till den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam och som naturligtvis som utgångspunkt har kravet på att Sverige skall upprätta fullständiga diplomatiska förbindelser med denna regering som en av de två administrationer vilka erkänns i Parisavtalet. Vad det här gäller är ju att stärka de krafter i Sydvietnam som verkar för avtalet och att motverka den amerikanska kampanjen för att få Saigon, i strid med avtalet, erkänt som den enda lagliga representanten för Sydvietnam. En nu viktig del av det arbetet är att tillförsäkra PRR rätten att delta i internationella konferenser och att förhindra att Saigon ensamt får företräda Sydvietnam. Utrikesministern har ju i olika sammanhang det senaste halvåret uttalat att Sverige motsätter sig att Saigon på detta sätt ensamt får företräda Sydvietnam. Senast skedde det i en debatt här i kammaren den 31 januari med anledning av PRR:s deltagande i Genévekonferensen om krigets lagar. Utrikesministern deklarerade då att den svenska regeringen anser det oriktigt att Saigonregimen tillåts företräda Sydvietnam och skulle komma att hävda den ståndpunkten vid den förestående konferensen i Genéve. Utvecklingen har visat att min bedömning då var riktig, att vad Sverige då sade sig ha för avsikt att göra, nämligen att verka för observatörsstatus för såväl Saigon som PRR, inte skulle vara effektivt vid den konferensen som en metod att ge PRR företräde. Resultatet blev att PRR inte får vara med i någon egenskap och att Saigon ensamt representerar Syd Men jag vill gärna samtidigt säga att när det gäller de voteringar och de diskussioner som förekom i frågan i Genéve har jag ingen kritik att rikta mot den svenska delegationens uppträdande. Frågan ställdes ju aldrig på sin spets. Mot bakgrund av vad som hänt i Genéve vill jag emellertid fråga: Vilka slutsatser drar regeringen nu av händelseutvecklingen i Genåéve? Hur kommer man att gå till väga för att fullfölja sin uttalade avsikt att motsätta sig att Saigon ensamt får företräda Sydvietnam och att verka för att PRR får observatörsstatus? Hur kommer man i den frågan att agera i FN-organen, t.ex. vid Världshälsoorganisationens konferens i vår?
Herr talman! Jag skall försöka besvara de frågor som fru Dahl ställt. När det först gäller stödet till Cambodja, så är vi beredda och har länge varit beredda att lämna humanitärt bistånd till de drabbade befolkningsgrupperna i Cambodja. Vi håller fortlöpande kontakt med representanter för GRUNC. För en tid sedan var en delegation här som jag samtalade med, och i första hand försöker vi naturligtvis att få informationer om när det är praktiskt möjligt att komma i gång med den humanitära hjälpen. Just nu finns det inga förutsättningar att starta detta bistånd, men det är vår förhoppning att omständigheterna skall medge att leveranser av de varor som det här gäller ganska snart kan börja. Det är ett enormt behov, vilket jag har pekat på i regeringsdeklarationen i dag.

Nu är det, som fru Dahl erinrar om, så att Saigonregimen är erkänd av ett flertal stater som ensam representant för staten Sydvietnam. Det är där problemet kommer in.

Vi kommer att hävda detta i samband med Världshälsoorganisationens möte. Det blir vår linje — direktiv till delegationerna har utgått. Så frågar fru Dahl: Om nu resultatet blir detsamma som när det gäller konferensen om krigets lagar i Geneve, där Saigonregimen fick det starkaste stödet och PRR ställdes utanför, hur kommer vi då att handla mot bakgrund av denna erfarenhet?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det positiva svar jag har fått på två av de frågor som jag ställde. Jag är glad över att jag här har fått bekräftat att direkta diskussioner pågår mellan den svenska regeringen och GRUNC om biståndsinsatser till GRUNC, och jag delar förhoppningen att det inte skall dröja länge innan de kan komma till stånd. När det gäller PRR:s deltagande i FN-organen — nu i Världshälsoorganisationen — vill jag uttala den förhoppningen att det arbete som regeringen bedriver vid detta tillfälle skall bli mera framgångsrikt än tidigare. Samtidigt vill jag ännu en gång understryka att kravet på ett fullständigt erkännande av PRR från min och många andras sida kvarstår. En fråga som jag inte fick svar på, men som jag särskilt gärna skulle vilja ha ett svar på, är: Vilka internationella aktioner planerar regeringen för att få till stånd en utveckling i enlighet med Parisavtalets föreskrifter? Här finns dock ett stort antal stater som officiellt har åtagit sig att stå som garanter för Parisavtalets fullföljande. Sverige tillhör inte dessa stater, men likväl borde det vara möjligt för Sverige att ta internationella initiativ för att få en mera positiv utveckling till stånd.
Herr talman! Jag glömde faktiskt att svara på det som tydligen var fru Dahls första fråga.

Jag kan inte gå in på dessa kontakter, men de finns inte minst mellan oss och de signatärmakter som fru Dahl känner till.

Herr talman! Jag vill allra först säga att det är bra att försvarsdepartementet nu för publicering har släppt de brev som gäller Viggenaffären, daterade den 5 december 1974. Men man undrar varför det skall behöva ske först sedan ett skickligt arbete av TV-journalister har spräckt den här nyheten — varför inte exempelvis i samband med de frågestunder som vi haft beträffande den här saken i riksdagen tidigare i vinter?

Jag är inte övertygad om att det är den bästa metoden i det här sammanhanget. När det gäller trovärdigheten tror jag det är viktigt att se till vilka resultat man slutligen skulle uppnå i samband med en sådan här uppgörelse. Herr talman! Detta var bara en inledande kommentar med anledning av att jag just fick dessa brevkopior i min hand. I den regeringsdeklaration som framfördes av utrikesministern tidigare i dag heter det: ”Även om arbetet för freden nu i hög grad präglas av frågorna om avspänning och nedrustning blir vi allt starkare medvetna om att huvudproblemen för majoriteten av världens befolkning utgörs av hunger, fattigdom och arbetslöshet.

En sådan anpassning kommer att ställa stora krav på solidaritet och på förmågan att finna nya lösningar.” Jag finner det lätt att instämma i alla dessa formuleringar. Vad görs då för att följa upp innehållet i FN-resolutionen om en ny ekonomisk världsordning? Vad gör vi själva? Kan vi säga emot Gunnar Myrdal, när han talar om ”bluff”?

Här syftar man uppenbarligen på organisationer av OPEC:s typ. Vidare fastslås i förklaringen om en ny internationell ekonomisk ordning principen om ”ett vittomfattande samarbete mellan alla stater i det internationella samfundet baserat på jämlikhet varigenom ett välstånd för alla kan säkras”. Det är den princip man bör följa. Vad är det då som hänt i världen sedan maj förra året på det område som vi diskuterar i dag? 1. En fond för nödhjälpsoch utvecklingsbistånd till de länder som drabbas hårdast av råvaruprisstegringarna har nu skapats, och till styrelsen har valts 36 länder, bl.a. Sverige. Men bidragen till fonden lyser med sin frånvaro. Denna fond skulle ge just u-länderna en mer likvärdig ställning än t.ex. Världsbanksgruppens organ, där den finansiella insatsen bestämmer röststyrkan. Till Världsbanksgruppens organ vill vissa ledande industriländer koncentrera biståndsgivningen. Vad gör Sverige i denna situation? Jag ställer bara denna retoriska fråga, som ligger något utanför dagens debatt. 2. Oljeklubben, dvs. IEA, har bildats som en sammanslutning mellan — Nr 40 k a Viss 3 Så 5 onsumentländerna. Vissa ledande nationer eftersträvar att göra denna Onsdagen den till ett kamporgan riktat mot de oljeproducerande länderna. 19:riars "1975 3. Ett internationellt energiprogram, IEP, håller på att ta form. Också detta är avgränsat till de rika länderna. Utrikes-, handels Även om utrikesminister Kissinger — som handelsministern påpekade och valutapolitisk tidigare i debatten — inte bestämmer i dessa olika organ, förtjänar det — debatt att framhållas att oljeklubben och det internationella energiprogrammet var just det fundament som den amerikanske utrikesministern talade om i sitt tal i Chicago den 14 november förra året. USA vände sig mycket hårt mot tillkomsten av FN:s särskilda fond och anmälde att man inte skulle komma att bidra. Av någon anledning har USA i huvudsak fått sin vilja fram på de tre nämnda punkterna. Det innebär inte att USA ensamt bestämmer. I oljeklubben har USA ”bara” en tredjedel av rösterna. Det hela ligger dock ganska långt ifrån de principer som Sverige ställde sig bakom i FN-resolutionen om en ny ekonomisk världsordning. Men vi tycks vara ganska nöjda ändå. 4. Med hänvisning till utrikesministerns deklaration, så tycks inte den anpassning som där nämns och som kommer att ställa stora krav på vår solidaritet ha börjat än. För det kan ju ändå inte vara så att den s.k. solidaritetsfonden är svaret. Solidariteten omfattar ju inte alls utvecklingsländerna. Här vill jag understryka de krav som herr Åsling nämnde tidigare i debatten, nämligen att Sverige inte får nöja sig med den nuvarande länderavgränsningen, även om man där skapar ett visst utrymme för de hårdast drabbade u-länderna genom att de lättare kan få lån via den s.k. oljefaciliteten inom valutafonden. Också här är det fråga om ett ganska ograverat Kissingerkrav som håller på att förverkligas. Oavsett vad den brittiske finansministern sagt konstaterar utrikesminister Kissinger att de väsentligaste industrinationerna ”mindre än två månader efter det att förslaget framfördes av USA” beslutat skapa en solidaritetsfond på 25 miljarder dollar för ömsesidigt stöd i finansiella kriser. Men det allra intressantaste är egentligen att USA dessutom aktivt motverkade en utökning av oljefaciliteterna inom IMF och högst motvilligt gick med på att dessa höjdes till 6 miljarder dollar för 1975 jämfört med de 3,75 miljarder dollar som denna facilitet hade 1974. Anledningen framgår mycket bra, om man ser på vilka som bistod de fattiga länderna 1974. Det var till drygt 75 96 av de 3,75 miljarderna Saudiarabien, Iran, Venezuela och Kuwait. Självklart kräver då de oljeproducerande länderna ett inflytande i detta internationella organ, som USA vet att man inte kan komma ifrån i IMF-sammanhanget. Därför försöker man få fram andra lösningar, där oljeländerna står utanför deltagande. Utöver det här stödet har de oljeproducerande staterna på bilateral basis och genom fonder inom gruppen bistått fattiga länder med ungefär 10 miljarder dollar. Uppedelningen i rika och fattiga länder har blivit än mer markerad efter beslutet om en ny ekonomisk världsordning förra året. 101 På biståndsområdet finns det ett motsatsförhållande mellan Världsbanksgruppen och dess utvecklingskommitté å ena sidan och den särskilda fonden i FN å den andra. På oljeområdet har vi fått uppdelningen mellan producenter och konsumenter ytterligare bekräftad genom tillkomsten av oljeklubben vid sidan av OPEC, som vi vid FN-beslutet såg positivt på enligt vad jag tidigare citerade. På valutaområdet — med dess svåröverskådliga myller av olika grupper — har vi fått uppdelningen mellan IMF:s oljefaciliteter och den s.k. solidaritetsfonden. På handelsområdet har vi sedan förut uppdelningen mellan GATT och UNCTAD, där många ser UNCTAD bara som en diskussionsklubb med mycket små förutsättningar att verkligen få igenom sina förslag. Verkligheten talar sitt tydliga språk på den här punkten. Jag tycker att det har varit en mycket allvarlig utveckling under senare tid som tyder på att klyftan mellan fattiga och rika länder ytterligare håller på att vidgas och institutionaliseras på område efter område. Det har, som jag sagt tidigare, mycket litet att göra med andan i FN-resolutionen om en ny internationell världsordning. Sverige har inte i dessa sammanhang kunnat lösgöra sig från sin grupptillhörighet: Vi är ett rikt land. Vi ingår också i samtliga fall bland de rika ländernas grupperingar. Jag tror att detta för framtiden kan bli en mycket allvarlig sak —- allvarligare än den kanske framstår här i dag. Det är en av de viktiga saker som vi måste bedöma när vi här i riksdagen prövar de olika propositioner som kommer att föreläggas oss i anledning av bildandet av oljeklubben, internationella energiprogrammet och solidaritetsfonden.

Herr talman! Sverige befinner sig i den lyckliga situationen att handlingsmarginalerna i vår utrikespolitik normalt är nästan obegränsade. Vi kan tillåta oss i stort sett vilka lättsinnigheter eller obetänksamheter som helst utan att vår utrikespolitiska situation eller vår säkerhet på kort sikt i väsentliga drag försämras. Men då och då kommer frågan om de grundläggande dragen i vår utrikespolitik upp, och vi kan konstatera att under senaste tiden vissa konkreta frågor, såsom försäljning av Viggen och oljeavtalet, har aktualiserat principerna för vår utrikespolitik. Man kan också konstatera, som herr Bohman tidigare i dag har gjort, att varje gång en sådan situation inträffar, uppstår stor förvirring i press och massmedia. Det kan därför vara anledning att just i dag något ta upp de tankar som bildar grundvalen för vår utrikespolitik. Den förvirring som har uppstått och som råder är mycket förklarlig. Ty i realiteten rör man sig med tre eller åtminstone två ganska skilda definitioner på vår neutralitetspolitik. Allmän enighet råder ju i vårt land om att vi i händelse av en militär konflikt skall söka stå utanför krigshändelserna, vara neutrala. Här har ordet neutralitet en klar, traditionell och folkrättslig innebörd, även om de folkrättsliga reglerna inte är särskilt omfattande och dessutom under gångna krig inte alltid respekterats av Nr 40 de krigförande —- och kanske inte heller av de onale Det har också Onsdagen den rått allmän enighet om att denna neutralitetsförhoppning kräver att vi 19 mars 1975 i fredstid inte ingår några militära allianser utan står alliansfria, vilket RR Bg RN or ga herr Hernelius utvecklade. Detta är det gamla svenska mönstret och Utrikes-, handelsdet klassiska mönstret för stater med samma målsättning. och valutapolitisk Sedan har man efter hand infört en ny variant av denna politik. Man = debatt har sagt att det gäller att skapa förtroende för eller ge trovärdighet åt vår neutralitetsvilja. Detta förutsätter, sägs det, att man redan i fredstid handlar på ett visst sätt eller avstår från att handla på ett visst sätt. Det finns också en tredje definition på vår utrikespolitik. Man säger helt enkelt att Sverige är neutralt i fredstid. För gemene man betyder detta normalt att man avstår från att över huvud taget ha någon uppfattning eller i varje fall från att offentligt ge uttryck åt en sådan. Man skall alltså ställa sig utanför konflikter som eventuellt kan uppstå mellan två parter och i all synnerhet mellan stormakter. Man kan säga att t.ex. den finska utrikespolitikens deklarerade målsättning att inte ta ställning i konflikter eller ens intressemotsättningar som kan dyka upp mellan stormakterna är ett uttryck för en sådan politik, som för Finland kanske också är naturlig. Nu är det ju uppenbart att Sverige, under de senaste åren i all synnerhet, helt har lämnat den tanken att vi skall hålla oss utanför de motsättningar som finns mellan stormakterna. Man har tvärtom utvecklat en filosofi om att vi skall föra en aktiv utrikespolitik, att vi skall ge vår mening till känna även när det gäller konflikter mellan stormakter. Man har t.o.m. gått så långt att man säger att om vi inte i en viss situation tar avstånd från hur en stormakt agerar, så kan en annan stormakt säga att vi inte är neutrala eftersom vi i tysthet har accepterat ett oriktigt handlande av vissa stormakter. Detta skulle enligt uttalanden av t.ex. statsministern Palme och förre statsministern Erlander minska tilltron till vår neutralitet. När det sedan gäller hur våra ställningstaganden kommer till stånd har man väl inte från ansvariga svenska myndigheters sida angivit hur man bedömer olika frågor. Man har gärna velat ge sken av att vi sitter inne med de vises sten, ett objektivt omdöme, en högre vishet, och att vi från dessa utgångspunkter bedömer varje utrikespolitisk stridsfråga som kommer upp här i världen. Vi är — eller vill vara — världens samvete, som det ofta heter. Men det är ju inte säkert att andra makter uppfattar oss på samma sätt. Vi brukar i olika sammanhang hävda att även om vi önskar vara neutrala i händelse av konflikter är vi vad vår ideologi beträffar självfallet inte neutrala. Där står vi helt på det västerländska samfundets demokratiska grundval och bekänner oss till dess allmänna kulturella och politiska målsättningar. Detta konstaterade exempelvis utrikesminister Sven Andersson nyligen i en TV-diskussion, och vår tidigare utrikesminister, Torsten Nilsson, gjorde detsamma i ett bekant tal 1965 i det finska Paasikivisamfundet. 103 Denna inställning kan tyckas oss naturlig och självklar, men för många marxistiska länder och deras statsmän, på kortare eller längre avstånd från Sverige, kanske inte saken uppfattas på samma sätt. De som är väl förtrogna med marxistisk analys vet att enligt denna varje individ handlar utifrån sina egna klassförutsättningar, sitt eget klasstänkande. En stat som säger att den bekänner sig till västerländska ideal är därmed stämplad som en medlöpare till imperialistiska och kapitalistiska uppfattningar. Och därför kommer våra ställningstaganden av marxistiska länder att betraktas som liggande i linje med vad kapitalistiska stater har för intressen. Vad sedan idén om förtroende för vår neutralitetspolitik eller dess trovärdighet beträffar kan två saker sägas. Det brukar sägas att förtroendet gäller dels vår förmåga, dels vår vilja att i händelse av krig stå neutrala. Det första kravet tillgodoser vi genom att hålla ett starkt försvar. Vår vilja att bevara neutraliteten i sin tur manifesterar vi genom den utrikespolitik vi för i fredstid och naturligtvis också i krigstid. Vi kan då med beklagande konstatera att redan 1972 års försvarsbeslut i väsentliga delar efter hand kommer att rycka undan grundvalarna för denna filosofi. Vad resultatet blir av 1976 års försvarsbeslut kan vi ännu inte med säkerhet yttra oss om, men mycket tyder på att detta kommer att te sig ännu allvarligare. Vi vet emellertid redan i dag att om några år kommer enligt nu gällande beslut antalet brigader att minskas till hälften, dvs. från 20 till 10. Motsvarande nedskärningar inträffar beträffande flyg och marin. Om liknande nedrustningar var att vänta från stormakternas sida skulle situationen ha varit oförändrad. Så är emellertid tyvärr inte fallet. Vad sedan förtroendet till vår neutralitetsvilja beträffar kan väl sägas att det är svårt att tänka sig att någon stormakt mot bakgrunden av Sveriges ställning under tidigare krig och allmänna inställning skulle inbilla sig att Sverige inte önskade stå utanför krig, även om man möjligen skulle kunna konstatera att denna strävan ibland under gångna krig inte kunnat realiseras utan vissa avsteg från formella neutralitetsregler. Det betänkliga med förtroendefilosofin är emellertid att den i realiteten innebär att man bortser från den kanske mest troliga anledningen till att Sverige skulle kunna dras in i ett krig. Förtroendeargumentet täcker ju endast den situationen att en viss misstänksam stormakt skall känna ett rimligt förtroende för att vi försvarar oss mot angrepp eller ohemula krav från den andra sidan. Men förtroendet saknar ju all mening om ifrågavarande stormakt själv skulle önska att för ett rimligt pris komma i åtnjutande av territoriella eller ekonomiska fördelar, berörande svenskt område. Men detta förtroenderesonemang har även andra allvarliga aspekter. För det första förbehåller sig naturligtvis regeringen själv att bedöma och avgöra vad som kan inge förtroende hos främmande stormakter. Detta har under de gångna åren varit en oerhört bekväm metod att misstänkliggöra partier som inte befinner sig i regeringsställning för att genom uttalanden eller förslag äventyra den neutralitetsförhoppning om vilken vi alla är ense. Vi minns hur i valkampanjen 1968 regeringselden kom att riktas mot folkpartiet för att man föreslog något annorlunda reaktioner mot den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien. Vi minns också hur Gösta Bohman i valkampanjen 1970 blev utsatt för en regeringskampanj på grund av vantolkningar av några inledningsord som han skrivit till en skrift om utrikespolitiken. Det mest allvarliga är kanske att det ju inte är regeringens bedömning som skall vara avgörande, utan det gäller ju stormakternas interna förtroende. Vid en bedömning av detta har oppositionspartierna i stort sett lika stora möjligheter att ha en korrekt uppfattning som regeringen. Det dilemma som hela denna filosofiska konstruktion skapar gav utrikesministern gott uttryck för när han häromdagen intervjuades i TV 2. Det var verkligen inga klara besked han kunde lämna på denna punkt. Herr Antonsson kom tidigare i dag också in på ett annat problem i detta sammanhang. Han sade att det var vi själva som bestämde vår utrikespolitik — detta är ju i enlighet med en välkänd fras i olika regeringsuttalanden. Men det gäller ju att skapa förtroende bland stormakterna. Då borde detta förtroende hos dem vara kriteriet på att politiken ligger rätt, och det innebär sålunda en klar begränsning av vår handlingsfrihet utifrån dessa filosofiska utgångspunkter. Och dessutom måste ju båda stormaktsblocken få samma förtroende för vår politik. För det andra kommer ju vid olika tillfällen både bisarra och besvärande förslag upp om hur ett lämpligt förtroende bör skapas. I det här refererade samtalet med Sven Andersson i TV 2 uttryckte reportern en förmodan om den stora vikten av att vår handel med östvärlden stod i en bättre proportion till handeln med Västeuropa. Detta nappade ögonblickligen utrikesministern på och svarade att vi var i god färd med att öka östvärldens procentuella andel av vår utrikeshandel. Nu vill jag inte på något sätt bestrida att det i och för sig är naturligt — och önskvärt — att handeln med olika länder, särskilt de näraliggande, utvidgas, under den förutsättningen dock att detta är ekonomiskt och kommersiellt motiverat. Om vi däremot i strid med ekonomiska indikationer skulle öka östhandeln till att svara för exempelvis 20 96 av vår utrikeshandel, eller vilken siffra förtroendefilosoferna nu kan komma fram till, i syfte att skapa något slags ”förtroendebalans”, skulle detta vara ett högt pris att betala för någonting vars säkerhetspolitiska effekt man i realiteten inte hade någon aning om. De miljarder kronor, i försämring av svenska folkhushållets effektivitet, en sådan omläggning eventuellt skulle kosta kunde nog användas på ett bättre sätt, t.ex. till ett bibehållande av vår försvarskraft. Jag skulle dessutom mycket väl kunna tänka mig situationer där en sådan bindning av vår utrikeshandel i kriseller krigstid skulle kunna göra oss ännu mera beroende av västmakternas välvilja och tillförsel därifrån än nu. Ett annat färskt exempel på den tankeoreda som råder på dessa marker, och för vilken självfallet regeringen måste bära huvudansvaret, är den debatt som på sista tiden förts om oljeavtalets förenlighet med svensk neutralitetspolitik. Man anser det fullt i sin ordning ur neutralitetssynpunkt att vilka åsnesparkar som helst riktas mot t.ex. Förenta staterna. Dit räknar jag vissa punkter i utrikesminister Anderssons tal på tvåårsdagen av Parisavtalet om freden i Vietnam och där — liksom i dagens utrikesdeklaration — utan skymten av bevis Sydvietnam och Förenta staterna, liksom i alla andra liknande situationer, anklagades för att vara den enda felande parten. Och vi har nyss hört fru Dahl utveckla liknande tankegångar, liksom naturligtvis vid varje tillfälle då man över huvud taget kan föra Sydöstasien på tal. Men samma människor säger ofta att oljeavtalet i vissa situationer kunde komma att få sin udd riktad mot de oljeproducerande länderna och därför skulle vara stridande mot den svenska neutralitetspolitiken. Dessa oroliga andar kan väl ändå knappast föreställa sig att oljeproblemen i sig skulle kunna medföra ett stormaktskrig, och det är ju ett sådant vår neutralitetspolitik tar sikte på. Att Sovjetunionen tjänat stora pengar på oljeprishöjningarna och därigenom kraftigt förbättrat sin betalningsbalans och blivit mindre beroende av det nu uppsagda handelsavtalet med USA är en sak, den har dock knappast någonting med svensk neutralitetspolitik att göra. Här ser vi i realiteten ett exempel hur man från olika håll kan försvåra för Sverige att ta till vara sina legitima ekonomiska intressen genom diffusa idéer om vad som kan minska förtroendet för vår vilja att stå neutrala i krig. Det andra exemplet som varit uppe till debatt i dag är frågan om export av Viggen, där herr Werner från vpk hävdar att det enda som vore riktigt neutralt vore att förbjuda all export av krigsmateriel. Här har vi kommit in på den verkliga knäckfrågan i den ursprungliga diskussionen om neutraliteten, nämligen: Vad får man göra i händelse av krig? I Haagkonventionens artikel 7 om landkrig — en av de få neutralitetsregler som finns fastställda — står att en neutral makt icke är pliktig att förhindra utförsel eller genomförsel för den ena eller andra krigförande partens räkning av vapen, ammunition eller vad helst som kan vara till gagn för en armé eller en flotta. Enligt de neutralitetsregler som gäller finns det alltså ingenting som hindrar den svenska regeringen att ge exportlicens för krigsmateriel ens under krig. Somliga vill låta sig nöja med detta, andra kanske säger att det räcker inte för det kan uppstå risker för krig även om exporten av krigsmateriel sker i enlighet med folkrätten. Jag har med detta exempel velat visa att det objektivt sett inte finns någonting som säger att det skulle vara neutralitetsbrott att exportera krigsmateriel eller att i fredstid förpliktiga sig till sådan export. Man får alltså söka andra argument om man vill hävda att denna export skulle strida mot den svenska neutralitetspolitiken. Det är dessa förtroenderesonemang som jag inte ansluter mig till. Jag tror att de bara leder till komplikationer och till en värdefull taktisk situation för regeringen som kan, vilket sagts här tidigare i dag, kritisera opositionspartier för bristande neutralitet. Jag tror att man måste söka sig fram andra vägar när man skall diskutera vår neutralitetspolitik och vår utrikespolitik över huvud taget. Det är kanske lika bra att tala om att föra en klok och förståndig utrikespolitik med hänsynstagande till svenska intressen i fred och krig. Jag skall dock inte i dag utveckla den tankegången närmare. När regeringen på sin tid accepterade att PLO skulle få uppträda i FN:s generalförsamling förra hösten sade vår ambassadör i FN herr Rydbeck att det var viktigt att även PLO fick framlägga sina synpunkter på läget och fredsmöjligheterna. Vad sade nu herr Yassir Arafat när han i New York skulle utlägga texten om PLO:s hållning? Jo, han sade att han kom med en olivkvist i ena handen och ett gevär i den andra. Villkoren för att han skulle använda olivkvisten framgick klart av talet, nämligen att judarna måste acceptera att inlemma sig i en Palestina-arabisk stat. Palestina var en odelbar enhet. För några dagar sedan blev ett hotell i Israel angripet av terrorister. Det tycker man borde ha klargjort för utrikesministern att det inte är olivkvisten som varit framme utan att det är Arafat med geväret och famnen full av handgranater. Under sådana förhållanden frågar man sig hur det är möjligt att hävda att PLO är något att förhandla med. Utrikesministern uttryckte tidigare i dag att förhandlingar utan PLO:s medverkan ter sig orealistiska. Utrikesministern är självfallet medveten om att attentatet i Tel Aviv uteslutande hade ett syfte, nämligen att förhindra seriösa förhandlingar mellan Israel och Egypten. Kanske det cyniska spelet med våldet som trumfkort inte lyckas, men hur vill utrikesministern motivera sin tes i dagens läge? Han behöver bara fråga Sadat för att få ett besked om hur besvärade, för att uttrycka sig diplomatiskt, egyptierna är över PLO:s existens. Det har nästan kommit till väpnad kamp dem emellan. Jag avvaktar med nyfikenhet utrikesministerns synpunkter på denna fråga som redan tidigare varit uppe till debatt men inte blivit besvarad.

Herr talman! I regeringsdeklarationen sägs när det gäller södra Afrika: ”Det är angeläget att denna utveckling mot självständighet får äga rum utan yttre inblandning.” Vänsterpartiet kommunisterna instämmer helt i detta uttalande. Men regeringen borde gå ett steg längre och brännmärka USA imperialismen och den amerikanska spionorganisationen CIA för att ständigt utgöra ett direkt hot mot folkens självständighetssträvanden. När en reaktionär regim i Latinamerika, Asien eller Afrika hotas av folk majoriteten så träder USA in på arenan. Om en reaktionär regim störtas och en av folket vald regim träder till för att upprätta demokratin, sätter USA in alla krafter för att ekonomiskt sabotera detta lands demokratiseringssträvanden. Det finns många exempel runt om i världen. Chile är det mest näraliggande. Vi vet vad folkfrontsregeringen under den mördade president Allende strävade efter, nämligen att naturrikedomar och industrier i Chile skulle tillhöra dess folk och inte de amerikanska kapitalisterna. Högern i Chile med hjälp av CIA omintetgjorde dessa strävanden. I dag råder en brutal regim i Chile. Tortyr och avrättningar förekommer, och svält råder. 20 96 av den arbetsföra befolkningen är arbetslös. CIA, Kennecott, ITT och Anaconda är nöjda och belåtna. De investerade några tiotals miljoner dollar i statskuppens förberedande och genomförande. De har i gengäld fått 500 miljoner dollar av fascisten Pinochet. Det är ersättning för att folkfrontsregeringen i Chile berövade dessa amerikanska imperialister bestämmanderätten över det chilenska folkets egendom. I Portugal har fascistregimen krossats, och en regim har trätt till som är fast besluten att återupprätta demokratin. Ständigt utsätts dessa strävanden för sabotagehandlingar från det internationella kapitalet och den inhemska högern. Svenska kapitalister är naturligtvis aktiva i denna sabotageverksamhet. Algots är ett exempel på detta. Avvecklingen av Portugals kolonier i södra Afrika utgör naturligtvis ett hot mot den internationella kapitalismen, som är klart medveten om att viktiga råvarukällor kommer att läggas under folkets kontroll i såväl Angola som Mogambique. Angola är den rikaste av de två länderna, värdefulla råvarufyndigheter finns, till stora delar outnyttjade. Angola har kol, olja, diamanter, uran, järn och andra viktiga mineraler. USA:s utrikesminister Henry Kissinger har slagit fast att de största amerikanska intressena i södra Afrika finns i Angola. Detta betyder att USA inte stillatigande kommer att acceptera självständighetssträvandena i Angola. USA och andra kapitalistiska stater har ständigt gjort försök att sabotera den utveckling som nu pågår i Angola. Med hjälp av Zaire och Sydafrika har man försökt splittra MPLA, den enda befrielserörelse i Angola som utan tvivel har folkets stöd. Ett viktigt redskap i detta imperialisternas ränkspel har varit och är fortfarande FNLA, en s.k. befrielserörelse som haft och har folkpartiets stöd här i Sverige. Det är mord, terror och kupper som ingår i imperialisternas verksamhet för att omintetgöra självständighetssträvanden. I går meddelades att en av ledarna för befrielserörelsen ZANU i Rhodesia mördats. Vänsterpartiet kommunisterna kan också instämma i regeringsdeklarationens avsnitt om Sydafrika, där följande sägs: ”—--— genom små ändringar i rasåtskillnadspolitikens yttre uttryck söker Sydafrika mildra den internationella kritiken och skaffa sig andrum. Apartheidpolitiken har dock fortfarande samma innehåll och grundas på ett rastänkande som står i uppenbar strid med grundläggande mänskliga rättigheter. Sydafrika måste därför även framgent utsättas för internationellt tryck.” Men jag måste ställa frågan: Hur pass allvarligt menat är det nu citerade? Sverige har i FN vid ett flertal tillfällen agerat mot rasistregimen i Sydafrika. Motståndsrörelsen i Sydafrika får ekonomiskt stöd, men naturligtvis helt otillräckligt. Den förtryckta folkmajoriteten i Sydafrika noterar detta som positivt, men samtidigt möter de ett annat Sverige, nämligen svenska företags verksamhet i Sydafrika. Och inte nog med det. Den svenska statliga banken har ställt upp som undergarant för Sydafrikalån i utlandet, vilket väckt stor misstro. Detta engagemang bidrager inte till att utsätta rasistregimen i Sydafrika för internationellt tryck, och den bidrager inte heller till att avskaffa rasförtrycket. Tvärtom bidrager det i stället till att uppehålla systemet, men utgör också ett hot mot en progressiv utveckling i Angola och Mocambique. Genom att Sveriges regering tillåter svensk kapitalism att investera i Sydafrika är också Sverige medskyldigt till den internationella imperialismens utplundring av folket i Sydafrika. Svenska kapitalister har inte etablerat sig i Sydafrika för att bedriva någon sorts humanitär verksamhet, som tydligen kretsar inom svenska kyrkan och moderata samlingspartiet tycks vilja påstå. Svenskt kapital är där för att dra fördel av de omänskliga och barbariska lagarna som möjliggör billig arbetskraft. Vi är lojala mot landets lagar, säger representativa företrädare för svensk storfinans. Detta är säkert riktigt så länge som förtryckarregimer har makten. Men vi vet att i de länder där sådana regimer har störtats av folket och en demokratisk utveckling ägt rum har svenska kapitalister deltagit i sabotagehandlingar mot denna utveckling. Befrielserörelsernas gemensamma krav på majoritetsstyre och oberoende har vårt stöd, sägs det i regeringsdeklarationen. Ja, i Sydafrika kräver befrielserörelsen att Sverige skall upphöra med investeringarna i detta land, och regeringen borde därför vidta åtgärder som omöjliggör för svenskt kapital att etablera sig i Sydafrika. Detta skulle bidra till en snabbare avveckling av rasistregimen i Sydafrika och samtidigt till att avvärja ett krigshot i denna del av Afrika.

Herr talman! Under senare år har världens valutaoch betalningssystem utsatts för stora påfrestningar. Det är ingen överdrift att påstå att det system som skapades efter andra världskrigets slut i Bretton Woods och genom Marshallhjälpen överlevt sig självt utan att något nytt, väl fungerande system har trätt i dess ställe. Bakom de spänningar som för några år sedan ganska plötsligt kom till uttryck i en ny instabilitet på valutaområdet låg mångåriga amerikanska betalningsbalansunderskott. De var i sig själva, kan man säga, en integrerad del av det hittillsvarande valutasystemet, men de hade nått en sådan omfattning att olika förändringar hade blivit nödvändiga. En lyckosam utveckling av den internationella arbetsfördelningen förutsätter att köpkraft och produktionskapacitet kan mötas på ett sätt som möjliggör balans under en något längre tidsperiod. Efter andra världs kriget hade Förenta staterna det mesta av världens överskottslikviditet. Marshallplanen var inte bara ett kolossalt hjälpprogram, som satte Europa på fötter, utan också den bästa möjligheten för Förenta staterna att skapa en tillräcklig internationell efterfrågan till fördel för tillväxten i den egna ekonomin. Råoljeprisernas mångdubbling för drygt ett år sedan bör inte uppfattas som en isolerad företeelse. Effekterna på betalningsbalansförhållandena i världen bör inte diskuteras avskilt från de övriga internationella betalningsbalansoch valutaproblemen. Råvarupriserna har stigit kraftigt på många andra områden. Betalningsbalansproblemen hade vi ändå i internationellt samarbete fått lov att ta oss an, även om naturligtvis oljeprishöjningarna dramatiserat situationen och framtvingat snabbare åtgärder. Det finns så mycket mer anledning att understryka detta som situationen på oljemarknaden uppenbarligen inte är stabil. Oljeländerna har brutit en kartell som tidigare var riktad mot dem. Detta resultat kommer med all säkerhet att bestå. Samtidigt förefaller det tämligen säkert att de har gått för långt i förhållande till vad de internationella marknadskrafterna kan väntas tillåta. Råoljan kostar kanske 10 cent per barrel att producera i stora delar av Mellanöstern. Marginalkostnaden, när väl utrustningen är på plats, är kanske så låg som 2 cent per barrel. Produktionen och skeppningen av oljan minskade inte nämnvärt under den s.k. oljekrisen. Oljeskeppningarna i januari 1974 från Mellersta Östern var 5 96 högre än i januari 1975. Oljelagren är f. n. stora, och de höga prisernas sparoch substitutionseffekter börjar göra sig gällande. Det är alltså möjligt att vi under detta år får se kraftiga förändringar i oljepriserna, som gör de betalningsbalansberäkningar vi hittills rört oss med i den här internationella debatten inaktuella. Det vore ändå fel att i så fall dra den slutsatsen att behovet av nya system för världshushållningens sätt att fungera skulle ha bortfallit. Vad världen nu behöver, herr talman, är en ny Marshallplan. Det räcker inte att lösa de mest akuta betalningsbalansproblemen för de för dagen mest utsatta länderna. Vi måste skapa möjligheter för uländerna att kraftigt öka sin efterfrågan på kapitalvaror och tjänster, samtidigt som vi bidrar till god internationell ekonomisk balans på längre sikt. Den så att säga traditionella lösningen på det mycket diskuterade problemet om recycling av oljepengarna är naturligtvis att OPEC-länderna lånar pengar till industriländerna. Dessa uppehåller under lånetiden full sysselsättning genom att öka sin inhemska efterfrågan. När OPEC-länderna kan importera mera så utjämnas skulden. Det är fullt möjligt att gå till väga på det sättet. Man behöver inte involvera u-länderna för att lösa de akuta problemen. Det innebär att industriländerna t. v. slipper någon verklig belastning genom att tvingas avstå från varor och tjänster till andra länder. Det skulle emellertid vara ett förfaringssätt, som inte ger något bidrag till att lösa de långsiktiga internationella ekonomiska problemen. Nr 40 "Det system som vi nu måste sträva efter bör innefatta u-länderna. Onsdagen den Vi måste skapa ett system som överför köpkraft till u-länderna, ett system 19 mars 1975 som möjliggör för dem att, låt oss säga under några decennier, höja sin egen utvecklingsnivå samtidigt som industriländernas utveckling kan för = Utrikes-, handelsbli god och balanserad. Problemet är inte så enkelt att överskottsländerna = och valutapolitisk bara lånar sina pengar till u-länderna, som därefter kan efterfråga mera = debatt varor och tjänster från i-länderna. Det är en kreditrisk som man inte kan begära att t.ex. oljeländerna skall ta. Den är alltför påtaglig. I-länderna har naturligtvis anledning att ställa sig som borgenärer i ett sådant nytt system, men eftersom riskerna är så påtagliga att u-länderna inte kan klara återbetalningen, skulle det på sikt kunna innebära att man endast uppskjuter problemen. Principen måste vara den att de länder som har betalningsbalansöverskott och en i förhållande till världen i övrigt hög inkomst per capita bidrar till en fond, som ger lånemöjligheter till länder med betalningsbalansunderskott och låg inkomst per capita. Det kan sägas att valutafonden, Världsbanken och diverse internationella utvecklingsbanker och fonder har denna funktion. I själva verket fungerar de dock främst som reserver i akutsituationer eller i alltför liten skala för att nämnvärt förändra bilden i stort. Den nya Marshallplan som jag har i tankarna — jag medger att liknelsen inte är exakt — måste få en helt annan omfattning. Den måste arbeta med ett riskkapital. Den måste kunna förränta tillskjutna överskott och genomföra en individuell bedömning av en mångfald projekt. Den måste kunna skapa den samordning av offentliga och enskilda insatser som är nödvändig. På ett antal års sikt skulle en fond med en sådan konstruktion kunna på ett avgörande sätt bidra till både den omfördelning av världens välstånd som vi måste eftersträva och den nödvändiga lösningen på de internationella ekonomiska balansproblemen. Det borde vara en stor uppgift för vårt land att i det internationella samarbetet ta initiativ till en sådan 1970-, 1980 och 1990-talens nya Marshallplan. En annan fråga, herr talman, som berörts i debatten: I Portugal pågår sedan ett år en kamp för demokratin, som djupt måste beröra oss alla. Jag blev själv i Oporto vittne till hur kommunisterna med våld omintetgjorde ett demokratiskt partis — sociala centrumdemokraternas — konstituerande stämma. På samma sätt har därefter ett annat partis stämma saboterats. För ett land som nästan ett halvt sekel har levat under diktatur är uppgiften att skapa demokratiska institutioner mycket svår. Den fredliga militärkuppen för ett år sedan hälsades med glädje av alla. Den fråga som under senare tid alltmer tvingat sig i förgrunden är om militärerna över huvud taget avser att dra sig tillbaka till kasernerna. Det är fortfarande möjligt att det förestående valet kommer att hållas, men vi måste ha klart för oss att det i och för sig inte är någon som helst garanti för att en demokratisk utveckling kommer till stånd. Det nya revolu 111 tionsrådet, upplösningen av det s.k. statsrådet och förbudet för ett par partier att verka är illavarslande tecken. Det parti som öppet verkat för att militären skall behålla makten i Portugal är det kommunistiska. Det är kommunisterna som framgångsrikt motsatt sig en demokratisering av fackföreningsrörelsen i landet. Det är fråga om ett Moskvadominerat parti med, enligt de enda opinionsundersökningar som finns, kanske 10 4 av befolkningen bakom sig, ett parti som snabbt efter statskuppen för ett år sedan skaffade sig ett avgörande inflytande över samhällets nervcentra. Den förvirrade och oroliga utvecklingen i Portugal har tolkats på många olika sätt. Jag anser det uppenbart att det stora hotet mot demokratin i Portugal är kommunisternas ambitioner att vidmakthålla ett totalitärt system. Självfallet skall vi, herr talman, från svensk sida försöka ge allt det stöd vi kan åt de demokratiska krafterna i Portugal.

Herr talman! Motion nr 458 med ett tjugotal motionärer tar upp frågan om UNESCO:s möjligheter att arbeta med handikappades utbildning. Man räknar med att 400 miljoner människor kan anses handikappade. Av dessa beräknas 300 miljoner finnas i utvecklingsländerna. Det bör kanske tilläggas att antalet förmodligen är högre, om man kunde identifiera också flera med psykiska handikapp. Tyvärr ger resurserna ingen som helst möjlighet till detta. Många av u-länderna har dessutom en större andel handikappade än i-länderna, beroende bl.a. på speciella klimatiska faktorer. Skälet till att jag önskar ytterligare uppmärksamma de handikappades situation i världens u-länder är de inblickar jag under höstens arbete som UNESCO-konsult fick i Nigeria. Detta land är ändå synnerligen progressivt, eftersom man nu vid införandet av sexårig allmän grundskola också går in för att ta hand om de handikappade. Det finns skäl att peka på detta, eftersom vi i i-länderna — Sverige ingalunda undantaget — dröjt åratal med utbildning av denna grupp, när vi startat skolundervisning. Inte förrän under senaste tioårsperiod har vi börjat en mer uppsökande verksamhet, som funnit en del gömda barn. Givetvis kommer det att ta lång tid, innan föräldrar i u-länderna slutar med att sätta ut handikappade barn i djungeln för att förgås eller göra som en av representanterna i Guinea-Bissau-delegationen, som nyligen varit här, berättade för mig: sätta ut det konstaterat utvecklingsstörda barnet på flodstranden — symboliskt försett med mat — för att dränkas av floden när högvattnet kommer. Dessa primitiva åtgärder viker dock alltmer, och Sverige har här en möjlighet att verkligen påskynda utvecklingen. Men hur skall man kunna förlita sig till den lilla resurs UNESCO har för detta område? Av 2 800 anställda i högkvarteret i Paris arbetar en enda tjänsteman plus en sekreterare med utbildningen av de 400 miljonerna handikappade i världen. Det är en proportion som säger allt om intresset för specialundervisningen på denna nivå. Låt mig göra en överblick över vad som hänt på området. Startandet av ett program inom UNESCO för undervisning av handikappade barn och ungdomar diskuterades under UNESCO:s generalförsamlingar 1960, 1962 och 1964 utan att något beslut fattades. Under generalförsamlingen 1966 beslöts dock, under stark påskyndan från bland andra de nordiska ländernas delegater, att uppdra åt UNESCO:s generaldirektör ”att utveckla ett program rörande specialundervisning för handikappade barn och ungdomar med stöd av frivilliga bidrag från medlemsstaterna”. Beslutet fattades genom omröstning i generalförsamlingen av medlemsstaternas delegater. Antalet medlemsstater var då 121. 1. Att upprätta och utveckla kontakter med Förenta nationerna och dess organ för samordning av aktiviteterna inom rehabiliteringsområdet och att samarbeta med frivilliga organisationer, aktiva inom specialundervisningens fält. 2. Att organisera och leda världsomfattande studier, vilkas resultat skulle tjäna som anvisning och råd åt medlemsstaterna i deras strävan att utveckla sina program för undervisning åt handikappade. 3. Att bistå medlemsstaterna med personlig assistans genom experter och konsulter för att utveckla ett undervisningssystem för de handikappade och att anordna utbildning av lärare för dessa grupper, genom stipendier till studieresor och för utbildning samt genom att tillhandahålla och anskaffa material för undervisning av handikappade. Programmet skulle vara medlemsstaterna behjälpligt att utveckla undervisningen av blinda och synsvaga, av döva och hörselskadade, av utvecklingsstörda och psykiskt utvecklingshämmade och av rörelsehindrade. Från den 1 januari 1975 innesluts även de psykiskt störda och socialt missanpassade i programmet. Varje utvecklingsland får sig tilldelad en summa från UNDP. Landets regering disponerar över denna summa och prioriterar projekt för genomförande. Endast få länder ger dock prioritet åt projekt rörande undervisning av handikappade. För närvarande pågår eller planeras specialundervisningsprojekt, finansierade från UNDP och administrerade av UNESCO, i Hongkong, Iran, Peru och Syrien. UNESCO:s reguljära budget för specialundervisningsprogrammet för åren 1975 och 1976 upptar ca 250 000 kr. för kontakter med medlemsländer och med organisationer samt för en del specialstudier. Dessutom har ca 120 000 kr. reserverats för en rundabordskonferens 1976 med representanter för de 18 fransktalande länderna i Afrika för att stimulera till ökade insatser i dessa länder inom specialundervisningen för de handikappade. UNESCO:s Participation Programme medger bidrag till föga kostnadskrävande projekt, vart och ett maximerat till en kostnad av 45 000 kr., och skall stimulera medlemsstaterna till aktivitet. UNESCO:s bidrag täcker kostnaderna för dels konsulter som på platsen hjälper till med pla neringen av ett undervisningssystem för de handikappade eller med utbildning av deras lärare, dels stipendier till undervisningsplanerare eller lärarutbildare från utvecklingsländer, dels specialundervisningsmateriel eller resor för deltagare från utvecklingsländerna i tekniska konferenser. För åren 1975 och 1976 skall specialundervisningsprogrammet dela knappt en halv milj.kr., anslagna för nyss nämnda program, med sex andra program. Hittills har inkommit 25 framställningar om assistans inom specialundervisningens område för denna tvåårsperiod. Beslut om fördelningen skall fattas inom den närmaste tiden. UNESCO:s frivilliga bidragsfond lämnar bistånd inom samma områden som Participation Programme, och framställningar som ej kunnat beviljas på grund av knapphet på medel under detta program omprövas för assistans från frivilliga bidragsfonden. Norges delegat under generalförsamlingen 1968 delgav offentligt sin regerings beslut att lämna ett frivilligt bidrag på ca 50 000 kr. till UNES CO:s specialundervisningsprogram. Senare bidrog också Finland, Sverige och Danmark med lika stor summa var. Sedan dess har till dags dato frivilliga bidrag på tillsammans 260 000 kr. influtit till UNESCO:s specialundervisningsprogram —- en generande låg summa. Endast ett land, Indien, har lämnat årliga bidrag. Under 1974 var Indiens frivilliga bidrag på ca 10000 kr. det enda frivilliga bidrag som inflöt till programmet. Som bekant är Indien ett av världens u-länder. UNESCO:s gåvokupongprogram förmedlar givarländers gåvor, destinerade till skolor för handikappade i ett antal utvalda utvecklingsländer vilka kan köpa undervisningsmateriel för dessa kuponger, som är en sorts internationella checkar. Sådana köp kan göras även i länder med hårdvaluta, något som med andra betalningsmedel vanligen är omöjligt för länder med ”mjuk” valuta. Behovet av medel är stort. Många projekt, som skulle kunna ge god effekt till en relativt blygsam kostnad, har på grund av brist på finansiella resurser ej kunnat komma till stånd. U Thant framhöll i ett tal 1971, då han ännu var FN:s generalsekreterare, att den sammanslagna hjälpen till de handikappade i tredje världen från alla FN:s organ och alla övriga internationella statliga och privata organisationer uppgick, per handikappad, till I cent eller omkring S öre per år. Jag upprepar: till 5 öre per handikappad och år. Kunde något industriland bryta isen och besluta om ett årligt ekonomiskt bidrag till UNESCO:s program för undervisning av de handikappade skulle förmodligen andra länder följa efter. Arbetsuppgifterna för personalen inom UNESCO:s specialundervisningsprogram, som består av en enda tjänsteman och en sekreterare, är omfattande och synnerligen tidskrävande. Effektiva åtgärder för utvecklandet av resurser för specialundervisning kräver massiva insatser i tid, personal och ekonomiska resurser som nu ej står till UNESCO:s förfogande. En utökning av den här angivna personalen vore en värdefull och välkommen förstärkning. Herr talman! Med hänvisning till det nämnda hoppas jag att vi skall Nr 40 kunna skapa en opinion i vårt land, så att vi i vanlig ordning är beredda Onsdagen den att göra påtryckningar och anslå medel för att lätta det oerhörda tryck 19 mars 1975 och de obeskrivliga bekymmer som följer av att vara handikappad i u land. Regering och riksdag bör också på detta område göra Sverige till Utrikes-, handelsett föregångsland — inte minst därför att vi själva prioriterar de han — och valutapolitisk dikappade i vår utbildningspolitik.

Herr talman! Det är givetvis inte lätt att efter snart åtta timmars utrikespolitiskt talande tillföra debatten något väsentligt nytt eller att anlägga några nya synvinklar. Jag vill emellertid ändå ta de få närvarande kammarledamöternas tid i anspråk för några minuters filosoferande kring ett speciellt problem.

Oroshärdarna är många, händelseutvecklingens mönster ofta svåröverskådliga och framtidsutsikterna minst sagt oklara. Det gäller den av sprängstoff laddade Palestinafrågan lika väl som den till synes hopplösa situationen på Cypern. Dessa oroshärdar har nu under mycket lång tid verkat som gamla surdegar på det internationella planet. Det aktuella labila läget i Portugal kan antingen utvecklas till att en verklig demokrati bildas eller till att en ny diktatur avlöser den gamla. Det senare vore naturligtvis en tragedi för det portugisiska folket och för hela Europa. Utvecklingen i flera av Afrikas många stater präglas också av oro och ovisshet. Det allvarliga läget i Etiopien blir alltmera kaotiskt. Det öppna kriget i Eritreaprovinsen och svältkatastrofens följder medför oändliga lidanden för landets befolkning. I södra Afrika kan en kritisk tid vara förestående för regimen i Rhodesia, vars ställning försvagats. Och med spänning har man skäl att avvakta om Sydafrika skall efterkomma FN-beslutet som ålägger landet att släppa greppet om Namibia. Problemen i Sydostasien kvarstår. Nordvietnam befinner sig i öppet krig med Cambodja. Befolkningens lidanden i det tidigare ganska idylliska Cambodja är det ohyggligt att ta del av. Det sega motstånd som landet bjudit är egentligen mycket märkligt, särskilt i betraktande av Lon Nol-regimens försvagade ställning. En förklaring är väl stormaktsblockens agerande - USA och Sovjet erkänner båda Lon Nol medan prins Sihanouk sitter i Peking! Trots all oro, farofyllda spänningstillstånd och risker för urladdningar finns det dock vissa positiva tecken. Kissingers oförtrutna fredsmissioner, de fortsatta sovjetisk-amerikanska ansträngningarna till samarbete och 115 samförstånd och tecknen på en förestående öppning i relationerna mellan USA och Cuba är några. Förhoppningarna om att den ekonomiska krisen i många västerländska stater skall vändas i en ny uppgång fram på eftersommaren liksom att vi är på väg ut ur energikrisen är andra. Betydelsen av det samband som finns mellan den oro som följer med ekonomisk svaghet och stor arbetslöshet i många tongivande väststater å ena sidan och deras förmåga att göra positiva internationella insatser å den andra får nämligen inte underskattas. Moderna kommunikationsoch informationsmedel har på ett revolutionerande sätt för alla människor i vårt land gjort det möjligt att följa världshändelserna. Nyhetsnotiser, reportageartiklar och bilder i pressen kompletteras av program i radio och TV, som brutalt för in i våra hem krigets grymhet och vardagens svält och nöd i många fattiga länder. Det är naturligt att människorna tar starkt intryck av detta. Det är också förståeligt att deras engagemang ofta blir starkt känsloladdat. Den stora betydelse massmedia fått gör deras verksamhet särskilt ansvarsfull. Den gör det också angeläget att ensidig, tendentiös information balanseras av väl underbyggd faktainformation. Än mera viktigt är emellertid att officiella svenska ställningstaganden och uttalanden i utrikespolitiska frågor bygger på vederhäftiga uppgifter och sakkunnigt utförda analyser av dem. Det är en grundläggande förutsättning för att våra ståndpunkter i längden skall respekteras. Detta gäller kanske i särskilt hög grad den svenska alliansfria politikens anseende. Det är f. ö. inte bara ett primärt svenskt intresse att denna huvudlinje i den svenska utrikespolitiken — varom alla demokratiska partier i riksdagen är ense — respekteras i både väst och öst, av såväl stormakter som småstater. Det är önskvärt och angeläget att sådana analyser av faktaunderlaget också redovisas som bakgrund till olika utrikespolitiska ståndpunktstaganden och uttalanden. Endast därigenom kan omvärlden bedöma graden av objektivitet och därmed styrkan och kraften i vad som sägs. Endast därigenom kan man undgå intrycket av subjektivt och känslomässigt tyckande. På det sättet undviker man också i görligaste mån att skada det egna landets relationer till andra stater, med vilka vi normalt upprätthåller vänskapliga förbindelser. Den svenska allmänheten har verkligen anledning och rätt att kräva att sakkunniga lägesanalyser och vederhäftiga bedömningar av dessa skall ligga till grund för utrikespolitiska ställningstaganden och uttalanden. Men det får inte vara nog med detta. Den svenska allmänheten — upplyst, kunnig och klok — har också rätt att få ta del av de motiv som föranleder den ena eller den andra svenska utrikespolitiska aktionen. Det borde f.ö. också ligga i den svenska regeringens eget intresse att medverka till denna form av kunskapsspridning. Det är nämligen enligt min mening bättre att vår utrikespolitik mera är förankrad i svenska folkets förnuft än i dess känslor.

Herr talman! Utrikesdeklarationen innehåller ett längre avsnitt om konferensen för säkerhet och samarbete i Europa, ESK. Denna långt utdragna konferens mellan alla Europas regeringar och USA och Canada har blivit något av en senkommen fredskonferens efter det andra världskriget. De resultat som hittills uppnåtts inom ESK värderas positivt av den svenska regeringen, och i dagens deklaration sägs dessutom att ”de europeiska länderna tid efter annan bör samlas till nya möten” av detta slag. Vid sidan av regeringskonferensen i Helsingfors och Geneve har det på senare år hållits två interparlamentariska konferenser kring säkerheten och samarbetet i Europa. Dessa konferenser spelar en viss roll för opinionsbildningen och ingår i det allmänna mönstret av ökat europeiskt samarbete. Det kan därför vara av ett visst intresse att här helt kort rapportera om de parlamentarikerkontakter som pågår vid sidan av regeringsförhandlingarna. Den första interparlamentariska säkerhetskonferensen hölls i Helsingfors i januari 1973. Det var faktiskt första gången efter kriget som parlamentariker från så gott som alla europeiska länder träffades för att diskutera gemensamma problem. Konferensen arbetade i kommittéer motsvarande de s.k. korgarna vid ESK i Genéve. Inom loppet av en vecka nådde man samförstånd kring ett slutdokument som i sina huvuddrag. och i många detaljer överensstämde med rekommendationerna från diplomatkonferensen i Helsingfors daterad fyra månader senare. De positiva erfarenheterna från Helsingfors stimulerade till en ny konferens som hölls i Belgrad under första veckan av februari i år. Där arbetade man på samma sätt som i Helsingfors, och också denna parlamentarikerkonferens präglades av en stark ambition från nästan samtliga delegationers sida att uppnå s.k. konsensus. Belgradkonferensen gick mer in på detaljproblem och då främst sådana där regeringsförhandlingarna i Geneve mött svårigheter. 25-talet delegationer med omkring 200 parlamentariker assisterades av diplomatisk personal som till en del var hämtad från ESK. Också Belgradkonferensens slutdokument kan värderas positivt. Det ger vissa fingervinsingar om vad som kan vara möjligt att uppnå i Genéve. Man kan peka på den starka sammankopplingen av de tio principerna i säkerhetsavsnittet. Positivt var också att öst i Belgrad inte insisterade på skyddsklausuler om självbestämmanderätt och icke-inblandning i interna angelägenheter eller hänvisningar till s.k. ”mutually acceptable conditions” när det gällde exempelvis informationsfriheten. När man värderar en interparlamentarisk text av det här slaget måste man naturligtvis hålla i minnet att deltagarna är väl medvetna om att det inte är några bindande mellanstatliga åtaganden som görs. Men som en opinionsyttring och som ett inslag i de allmänna avspänningssträvandena kan den spela en viss roll. En av de frågor som behandlades i Belgrad var kärnvapenfria zoner. I ett memorandum som Sovjets interparlamentariska grupp cirkulerade före Belgradkonferensen sades det bl.a.: ”Skapandet av en kärnvapenfri zon i norra Europa och avskiljandet av de berörda staternas territorier från kapprustningen skulle också gynna den militära avspänningen och konsolidera freden i Europa. Kärnvapenmakterna kunde bli garanter av en kärnvapenfri zon i denna del av Europa.” I ett inlägg i generaldebatten i Belgrad begärde den svenska delegationen i detta avsnitt ett förtydligande från den sovjetiska. Vi pekade på att ”norra Europa” geografiskt omfattar dels de fyra nordiska länderna, dels den nordvästra delen av Sovjetunionen.-De nordiska länderna har anslutit sig till icke-spridningsfördraget och är i praktiken redan ett kärnvapenfritt område. Däremot vore det naturligtvis av värde om också den nordvästra delen av Sovjet kunde bli kärnvapenfritt område. Angående garantierna underströks att det bara kunde bli tal om s.k. negativa garantier, dvs. att kärnvapenmakterna förbinder sig att inte använda kärnvapen i området. Det skulle göra medeldistansraketer och taktiska kärnvapen i närheten av det nordiska området överflödiga, och de borde följaktligen avlägsnas. Logiken kräver dock att hela denna fråga diskuteras i ett större europeiskt sammanhang. Det svenska inlägget i Belgrad anslöt sig alltså till tidigare svenska uttalanden och avsnittet om garantier var nästan ord för ord vad statssekreterare Anders Thunborg nyligen skrivit i en finländsk tidskrift. Den sovjetiska delegationen i Belgrad avstod från att i debatten kommentera sitt eget skriftliga förslag. Det svenska inlägget har däremot enligt UD:s pressöversikt kommenterats i en finsk tidning, Tiedonantaja, där det blivit ett av ”reaktionära kretsar” framfört ”ensidigt avrustningskrav på Sovjet”. Dessa tidningsskriverier har sedan resulterat i en viss diplomatisk aktivitet i Stockholm och Genéve. Herr talman! Den här lilla incidenten i den allmänna internationella avspänningsdebatten kan illustrera att en skrattretande förvrängning av en överspänd finsk journalist rimligen borde negligeras av ansvarstyngda diplomater med sinne för källkritik.

Herr talman! Uppskattningsvis finns det i dag minst 300 000 homosexuella i Sverige. De representerar en sedan urminnes tid grovt diskriminerad minoritet i det svenska samhället. Länge var homosexuellt umgänge ett brott enligt svensk lag. Ännu på 1950-talet drevs i den borgerliga välanständighetens namn en skoningslös hets i massmedia mot homosexuella. Mycket långsamt har denna grova intolerans vikit tillbaka. Vid 1973 års familjerättsreform glömdes de homosexuella fortfarande bort. I mängd stod ledamöter av företrädesvis borgerliga partier upp här i kammaren och höll sentimentala tal om kärlek mellan man och kvinna och om äktenskapet som den normala och naturliga samlevnadsformen, basen för samhällets bestånd. I sin grova tanklöshet fattade man inte, att detta var en diffamering av de hundratusenden vars samlevnad med en partner av samma kön därmed indirekt klassificerades som mindre normal och mindre naturlig. Men 1973 hände också något positivt. Vpk hade i motion krävt att samlevnadslagstiftningen skulle gälla också för homosexuella. Detta bifölls inte, men lagutskottet gjorde ett värdefullt uttalande enligt vilket homosexuell samlevnad var en från samhällelig synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform. Detta positiva yttrande representerar faktiskt en symbolisk milstolpe. Det var första gången ett svenskt statsorgan erkände de homosexuellas rätt. Med stor tillfredsställelse noterar vi från vpk också dagens aktuella yttrande från lagutskottet, att de familjelagssakkunniga skall lösa frågan om lagstiftning till stöd för homosexuella samlevande. Att vi så envist har motionerat i saken berodde på det negativa yttrande som justitiedepartementet gav ännu den 16 november 1973 och i vilket det hette att ”familjelagssakkunniga har till uppgift att syssla med de vanliga äktenskapen och deras problem, att de sakkunniga har ett besvärligt arbete framför sig och att det inte skulle vara särskilt lämpligt att anförtro åt dem att utreda diverse samlevnadsproblem som rör de homosexuella 123 men som har ganska ringa samband med de sakkunnigas egna huvuduppgifter”. Att denna statsrådet Lidboms kategoriska uppfattning icke längre håller är givetvis föranlett av lagutskottets agerande. Utskottet förtjänar en eloge för detta. Men när nu homosexuell samlevnad står inför segern att erkännas i svensk lag, bör detta genombrott vara oss en erinran om all den förljugenhet och diskriminering som på så många andra områden drabbar de homosexuella av båda könen. Vi kan peka på att inom militärapparaten den uppfattningen utbreds att de homosexuella är säkerhetsrisker och att detta godtages av riksdagens justitieombudsman i skrivelse den 25 januari 1973. Vi kan erinra oss att brottsbalkens 6 kap. 4 § kriminaliserar homosexuellt umgänge i åldersklasser, där heterosexuellt umgänge alltid varit legaliserat. Vi kan erinra oss att socialstyrelsens klassifikation över svenska sjukdomar hänför homosexualiteten under rubriker som ”sexuella anomalier” och ”mentala rubbningar”. Vi kan erinra oss att skolöverstyrelsen utbreder den totalt ovetenskapliga s.k. förförelseteorin på ett för homosexuella lärare djupt kränkande sätt. Vi kan gå till Svensk Uppslagsbok och under rubriken Homosexualitet finna en fullständig uppsjö av felaktiga påståenden om homosexualitet och en grovt förolämpande karakteristik av homosexuella personer. Det är tid att göra upp med detta. Ty homosexualitetens problem ligger inte hos de homosexuella. Det ligger uteslutande i samhällets falska inställning och fördomar. Det är sin egen sjukdom samhället ger uttryck för i diskrimineringen av de homosexuella. Samhällets skuld till de homosexuella är mycket stor och den är tusen år gammal. Lagutskottets betänkande nr 8 år 1975 är en liten, liten avbetalning. Det återstår mycket innan de homosexuella blir accepterade för vad de är och kan i fullt mått göra det enda förnuftiga — att leva upp till sin homosexualitet. Vi måste därför snarast gå vidare för att nå det fullständiga likaberättigandet — det tillstånd på detta område som är det enda som anstår vårt kultursamhälle.

Herr talman! Eftersom Jörn Svensson inte ställde något yrkande kan det måhända förefalla onödigt att jag tar till orda. Men jag vill gärna notera herr Svenssons uppskattande ord om lagutskottets betänkande nr 8 och om vår behandling av motsvarande fråga under fjolåret. Jag har här ingen anledning att gå in på Jörn Svenssons värderingar i sammanhanget. För oss i lagutskottet är det tillräckligt att jag säger att de fördomar som fortfarande kan leva kvar på detta område har man från samhällets sida anledning att försöka arbeta bort, och det är vår uppfattning att detta i vad gäller de lagtekniska förutsättningarna lämpligen bör göras av familjelagssakkunniga.

Herr talman! Med anledning av vad som förevarit skall jag nu inte uppehålla mig vidare vid detta ämne utan nöjer mig med att yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 8.

Herr talman! Jag ber att helt kort få kommentera frågan om underhållsbidragen, som tas upp i några motioner. I sin 1973 redovisade principiella syn på familjerättsfrågorna förklarade sig vpk vara anhängare av en restriktiv syn när det gällde utdömande av underhållsbidrag till make. Det kan tyckas i och för sig vara en vällovlig strävan att söka skydda en make som i äktenskapet undanhållits yrkesutbildning och därför vid en separation har kommit i ett svårt läge. Det är naturligtvis också vällovligt att söka hävda barnets intressen i ett underhållssammanhang. Det fanns en tid när detta grovt försummades i samhället. Men numera finns det också skäl att varna för alltför påtagliga strävanden att lägga underhållsbördor på den andra maken och föräldern. Vi vet att en separation många gånger leder till allvarliga påfrestningar såväl psykiskt som ekonomiskt. Vi har därför anledning att i sammanhanget uppmärksamma de underhållsskyldigas problem. De underhållsskyldiga har alltför länge betraktats som vällovligt byte för strävan att ta ut underhåll. I många fall har en orimlig underhållsbörda verkat starkt ekonomiskt nedtryckande och bidragit till den frånskildes sociala misär. Vi har anledning uppmärksamma detta förhållande, bl.a. av det skälet att en gradvis förändrad domstolspraxis i vårdnadsmål så småningom kommer att leda till att allt fler fäder blir vårdnadshavare. Detta betyder att mödrarna — ofta lågavlönade — blir underhållsskyldiga för barnen. Underhållsskyldigheten kommer då att drabba en redan i många sammanhang diskriminerad part. Detta talar klart för tanken att man gradvis börjar trappa ner de privata underhållen och i allt högre grad betraktar barnkostnader och kostnader för frånskildas utbildning m.m. som en samhällelig, inte en i första hand privat angelägenhet. Det är samhället som bär ansvaret för att frånskilda kvinnor har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är samhället som bär ansvar för att alla barn får en någorlunda likvärdig standard. Då bör samhället akta sig för att i alltför hög grad vältra över sin skyldighet på den många gånger illa ställda kategorin av frånskilda och underhållsskyldiga. Enligt vår mening är det i dag alltför svårt att i domstolarna få rättelse, när underhållsbidraget har blivit ekonomiskt orimligt att bära. Det är betydligt lättare att höja än att sänka ett underhållsbidrag. Det bör också uppmärksammas att det på detta område förekommer allvarliga avsteg i praxis från vad som varit lagstiftarnas uppenbara avsikt, Enligt lagen skall först barnets behov och därnäst föräldrarnas resp, ekonomiska förhållanden beaktas vid fastställandet av underhållsbidrag. I verkligheten tillämpar t.ex. socialmyndigheterna helt andra regler, De använder sig av förgrovade och juridiskt irrelevanta och otillåtliga tumregler. Som flitig åhörare vid tingsrättsförhandlingar i familjemål har jag själv kunnat notera hur lagens klara principer många gånger överges och förhandlingar om underhållsbidrag urartar till ett principlöst schackrande, där domstolen söker välja medeltal mellan oförenliga och var för sig kanske helt orimliga yrkanden. Slutligen bör också noteras den skoningslösa överbudspolitik som inte minst de allmänna advokaterna ibland ägnar sig åt när de tror sig tjäna sporrar på att jaga en underhållsskyldig, De hugger till med helt orimliga belopp utan hänsyn till lagens bokstav och anda och i hopp om att domstolen skall utdöma högre belopp ju högre de begär. Eller vad skall man säga, när en allmän advokat inför Norrköpings tingsrätt begär ett schablonbelopp av 500 kr. i underhåll av en slakteriarbetare, vars behållna nettoinkomst är 1 100 kr.? Slutligen bör beaktas det svåra problem som den nuvarande skoningslösa och felkonstruerade uppräkningsregeln innebär för de underhållsskyldiga. Det är hög tid att denna revideras, ty den bryter matematiskt sett sambandet mellan underhållsbidraget och den underhållsskyldiges behållna lön. Till sist vill jag också påtala det här aktualiserade problemet med vårdnadsutredningar. Hela detta system bör enligt min mening i framtiden överges. Man bör välja en helt annan form för att avgöra vårdnadsfrågor, en form där en terapeutisk infallsvinkel väljs i stället för den juridiska konfrontationens form och där framsynt vetenskap får ett ord med i laget i stället för konservativa domare och ibland lindrigt kompetenta socialvårdare. Herr talman! Jag har velat göra dessa små bemärkningar mot den tänkbara bakgrunden att familjelagssakkunniga som nu arbetar med dessa frågor möjligen då och då läser riksdagens protokoll.

Herr talman! Jag skall inte falla för frestelsen att gå in på värderingar av de domar som verkställs i enlighet med nu gällande regler.

Men jag har, herr talman, närmast begärt ordet för att göra några allmänna reflexioner om de olika problem som behandlas i lagutskottets betänkande och som har tagits upp i ett antal motioner med flera olika yrkanden. I dessa motioner har behandlats frågor angående bodelning, vårdnad och underhåll — som herr Svensson i Malmö nyss var inne på —- och förslag om utredning angående ändrade arvsregler. Slutligen har i en motion tagits upp ett resonemang beträffande ATP-poäng för makar.

Utskottet vill därför inte nu göra några värderingar. Vad bodelningsfrågorna i övrigt beträffar har utskottet framhållit att vissa av motionärernas önskemål redan med gällande lagstiftning kan tillgodoses, och därför avstyrker vi motionerna i denna del. Vad gäller frågan om vårdnad och underhåll är det riktigt, såsom här har sagts, att denna ingår i familjelagssakkunnigas uppdrag. Jörn Svenssons förhoppning att denna utredning skulle läsa riksdagens protokoll delas självfallet av utskottsordföranden, i den mån utredningen läser även lagutskottets betänkande. Vad slutligen arvsreglerna beträffar har dessa inte berörts i diskussionen, och det finns därför ingen anledning för mig att gå in på dessa. Detsamma gäller frågan om delad ATP-poäng för makar. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7 behandlas en motion av mig m.fl. i vpk rörande den s.k. sjukhussjukan. Vi har hemställt om sådan ändring i yrkesskadeförsäkringslagen att stafylokockinfektioner för all sjukhuspersonal klassas som yrkessjukdom. Utskottet säger i sitt betänkande över motionen att den aktualiserade frågan är föremål för utredning inom yrkesskadeförsäkringskommittén, vars arbete väntas bli avslutat under innevarande år. Enligt vad utskottet erfar är det kommitténs avsikt att föreslå att skada genom smitta av resistenta stafylokocker skall hänföras till yrkesskada. Med detta avstyrker utskottet motionen 203. Jag måste väl ändå kunna tolka betänkandet så att utskottet är helt överens med motionärerna beträffande motionsyrkandet och att det skall leda till ett positivt konkrekt förslag, alltså i princip ett bifall till motionen. Eftersom utredningens förslag väntas föreligga under innevarande år finns det ingen reservation till betänkandet. Men jag vill ändå ha sagt att det inte är tillräckligt att stafylokockinfektioner klassas som yrkessjukdom. För många som smittas får sjukdomen så svåra konsekvenser att de inte kan återgå till sitt arbete. Sjukdomen innebär för alla som drabbas både fysiska och psykiska lidanden. Därför är det viktigt att den förebyggande verksamheten beaktas och att hygieniska förhållanden som motverkar spridandet av smitta skapas. Ekonomiska besparingsskäl som motivering för minskad renhållning kan inte godtas. Kommersiella intressen får inte vara avgörande vid inköp av hygieniska artiklar och materiel. Sjukhuspersonalen vill inte vara försöksobjekt för införande av olika tvättoch rengöringsmedel med ökad risk för eksem och allergier. Utbildning och information om vikten av hygien till alla yrkeskategorier inom sjukvården har en avgörande betydelse för att minska riskerna för smitta.

Vi kan registrera sjukhusinfektioner hos personalen och vi kan ersätta dem under sjukdomstiden. Men vill vi förebygga personalinfektionerna skall vi skaffa fler sjukhushygieniker och hygiensköterskor, införa metodböcker och se till att de följs och över huvud taget öka satsningen på sjukhushygienen. Det är av stor betydelse för patienterna men är inte heller betydelselöst för personalen.” I detta, herr talman, vill jag instämma och hoppas att den debatt som förekommit i frågan om sjukhussjukan skall leda till skärpta åtgärder på olika områden.

Herr talman! Mellan de politiska partierna rådde enighet om införande av den nioåriga grundskolan. En reform på ett så komplicerat område som undervisningens innebär en del vanskligheter. Misstag kan lätt begås och måste därför rättas till efter hand. Förslag om förbättringar har också gjorts och vissa förändringar ägnade att främja skolans undervisning har även skett under de år som gått. Flera av dessa åtgärder har centerpartiet betecknat som mycket angelägna. Jag gör ingen uppräkning, men av de förslag som blivit bifallna under senare tid ser jag det som mest värdefullt att riksdagen, med anledning av centermotioner, två år efter varandra uttalat som angeläget att de praktiska inslagen i skolans undervisning ökar. Åtgärder med anledning av riksdagens beslut har vi emellertid mycket svårt att spåra i skolan. Får jag uttala den förhoppningen att utbildningsministern snart kan redovisa sådana i enlighet med de intentioner som riksdagen uttalat. Den kritik som förekommit under senare år har mest riktat sig mot skolans inre arbetsmiljö och ordningen i skolan. Med anledning av motioner i detta speciella ärende, bl.a. från mittenpartierna, uttalade statsutskottet 1970, att utskottet hade ”ett starkt intryck av att man på många håll hyser allvarlig oro över brister i skolans arbetsmiljö”. På grund av detta uttalande blev SIA-utredningen tillsatt. Utredningen är nu färdig med förslag till åtgärder, men dessa kan knappast föreligga före läsåret 1976/77. Under tiden som SIA arbetat har ytterligare krav på förbättrad studiemiljö förts fram. Efter en framställning från lärarorganisationerna inom skolan förelade utbildningsministern riksdagen förslag om särskilt anvisade medel på 30 milj.kr. avsedda för särskilda åtgärder för att temporärt förbättra arbetssituationen i skolan. Pengarna till Särskilda stödåtgärder i skolan — förkortat SÅS-pengar — har där använts med mycket gott resultat. Fem konferenser i olika delar av landet anordnade av SÖ, där såväl länsskolnämnder som skolans lokala företrädare och personal var representerade, redovisade en mycket positiv erfarenhet av dessa särskilda stödåtgärder. SÖ anmäler vidare i sin petita att man ute i kommunerna anser att dessa extra resurser, som kunnat fritt disponeras och sättas in vid akuta behov, har givit större effekt i den allmänna un dervisningssituationen än om elevantalet skulle sänkts med någon elev per klass. Studieresultatet och arbetsron har förbättrats, säger man, vilket bl.a. fått till följd att skolkningsfrekvensen har minskat. Detta såväl som åtgärder för elevvård och fritidsverksamhet har enligt SÖ gett ett mycket tillfredsställande resultat. 140 kommuner har sökt dessa bidrag. 30 milj.kr. står alltså till förfogande, men summan av de sökta bidragen uppgår till 66 milj.kr.

SIA:s förslag ligger också i linje med SÖ:s. Ur anslagsoch användningssynpunkt skulle jag vilja kalla det ett lill-SIA. Menar man allvar med att ge undervisningen en bättre chans, då måste en ökning av resurserna ske. Mittenpartierna har i en partimotion föreslagit en höjning av detta anslag med 20 milj.kr. till 50 milj.kr. Vi begär dessutom att SÖ skall inkomma med förslag till ett eventuellt tilläggsanslag när behovet kan ytterligare preciseras. Vi anser nämligen att bidraget även bör kunna användas för stödåtgärder i glesbygdsområdena, alltså utanför storstadsområdena, där det hittills mest har hamnat. Den synpunkten har centern även framfört tidigare år. Övriga motioner i fråga om detta anslag utgörs av en vpk-motion, i vilken äskas 60 milj.kr., och av en motion från moderaternas - som jag förmodar — utbildningskommitté. I den senare motionen konstateras riktigt nog det angelägna behovet liksom man instämmer i SÖ:s fördubblade anslagsäskande. Man säger sig vidare dela SÖ:s uppfattning om att åtgärderna är betydelsefulla. Där pengarna har använts har resultatet bl.a. blivit en ökad lärartäthet. Uppenbarligen tar dock inte moderaterna konsekvenserna av detta resonemang, utan stannar vid ett godkännande av regeringens 30 milj.kr. Jag kan gärna erkänna att vi från mittenpartierna hyste förhoppning om ett positivt riksdagsbeslut vid detta tillfälle. Vi trodde nämligen, efter alla de kritiska tal som moderaterna håller om undervisningen i våra skolor både här i riksdagen och inte minst vid möten runt om i landet, att även de skulle vara beredda till en verklighetsbetonad och rejäl satsning för en bättre undervisning. Möjligheten till detta finns säkerligen, eftersom vpk med sin reservation, som ligger mycket nära mittenreservationen, kan förmodas stödja oss i slutvoteringen. Om vi fått moderaterna med oss hade majoritet funnits här i riksdagen för ett anslag på 50 milj.kr. mot regeringens 30 milj.kr. Herr talman! Uppenbarligen har vi misstagit oss på den reella viljan att ge ett handtag för en bättre undervisning. Moderater och socialdemokrater går nämligen fram i ett gemensamt majoritetsyrkande, vilket innebär att inga nya pengar nu ges till skolan för detta ändamål. Däremot är utskottet enigt om att inför årets tilläggsstat åter pröva frågan om ytterligare pengar. Kanske kan riksdagsledamöterna efter att ha studerat det positiva utfallet av dessa pengars användande, allt i enlighet med SÖ:s rapport som jag här åberopat och rapporter om ett 96-procentigt instämmande från skolans folk, rösta på reservationen om ytterligare 20 milj.kr. till särskilda stödåtgärder i skolan. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen 7. Vidare yrkar jag bifall till reservationen 9 innebärande att stödet bör kunna utvidgas till att omfatta även glesbygdskommuner. Där finns nämligen skolproblem av ekonomisk art som det är mycket angeläget att lösa. Jag tänker exempelvis på en kommande utökad skolskjutskostnad och sådana åtgärder som i dessa kommuner hänger samman med en utvidgad elevvård och ungdomsverksamhet. Låt mig sedan, herr talman, behandla även en fråga vid punkten 4. Det är också en angelägen fråga och gäller tjänster som förskolekonsulenter m.m. för blinda och synsvaga barn. SÖ konstaterar att det nu finns ett större behov av konsulenter för dessa angelägna utbildningsområden för ett tillgodoseende av dessa handikappade barns utbildning i specialskolan. SÖ yrkar på två tjänster. Departementet har inte gått med på mer än en sådan.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

Herr talman! Till innevarande års riksdag väcktes i samband med budgetpropositionen något över 200 motioner som nu ligger för behandling i utbildningsutskottet. Det är fler motioner än som någonsin tidigare har remitterats till något utskott i samband med statsverkspropositionen eller som det nu heter budgetpropositionen. En lång rad av dessa motioner rör grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, som vi här har uppe till behandling. Nu är att märka att de motioner som vi diskuterar i dag är sådana som har samband med budgetpropositionen, dvs. som rör pengar på ett eller annat sätt. Motioner av mera principiell och övergripande karaktär kommer inte upp till behandling i dag. De finns alltså inte med i det betänkande som vi nu sysselsätter oss med utan kommer senare.

Det var intressant att höra herr Larsson i Staffanstorp tala om de praktiska inslagen i undervisningen i grundskolan som en fråga som centerpartiet, sade han, har drivit med frenesi de senaste två åren. Jag betvivlar inte att man drivit den frågan med frenesi, även om jag inte märkt så mycket av det, men kravet på praktiska inslag i undervisningen i grundskolan från moderata samlingspartiets sida är lika gammalt som grundskolan och dess läroplan. Vi är tacksamma för att centerpartiet nu har stigit på vagnen effektfullt. Låt mig säga några ord om anslaget för särskilda åtgärder på skolans område, den s.k. SÅS-resursen, som herr Larsson i Staffanstorp uppehöll sig utförligt vid med en hel del snärtar åt moderata samlingspartiet. I den här frågan har utskottets majoritet samlats kring en motion av mig och några medmotionärer. Jag vill på åtminstone en punkt instämma med herr Larsson i Staffanstorp, nämligen i det avseendet att erfarenheterna av nämnda resurs är mycket goda. Den här resursen har otvivelaktigt, där den satts in, bidragit till att förbättra både studieresultaten och arbetsron i skolorna, och det har förvisso varit väl använda pengar. I budgetpropositionen föreslås SÅS-resursen att för budgetåret 1975/76 utgå med 30 milj.kr. Propositionen lämnar ingen möjlighet öppen att öka detta belopp — inte ens om det skulle visa sig att de redovisade behoven når upp till en sådan storleksordning att de 30 miljonerna inte - alls räcker till för att avhjälpa bristerna vid de drabbade skolorna. Den som nu vill att verksamheten skall kunna vidgas, om det visar sig nödvändigt och utomordentligt välbehövligt, har två vägar att gå. Antingen ökar man, för att vara på den säkra sidan, omedelbart beloppet. Det har mitten gjort, som tydligen har pengar över att satsa genast, innan behoven är exakt kända och innan de är redovisade. Eller också ger man regeringen bemyndigande och åläggande att lägga fram förslag om ytterligare medel på tilläggsstat när medelsbehovet säkert kan överblickas och avsevärt överstiger vad som förutsetts — det kan inte få röra sig om endast en obetydlig differens. Den vägen har utskottsmajoriteten, dit vi moderater hör, gått. Behövs mer pengar och det kan styrkas, anslås också medel. Personligen tror jag att det kommer att bli nödvändigt med mer pengar. SÅS-resursen är det bästa som på länge vederfarits det problemfyllda grundskolans högstadium har det sagts från lärarhåll, där initiativet en gång togs — det är bäst att jag säger det; annars säger väl herr Larsson att det togs av centerpartiet.

Om dem och deras betydelse skall det tydligen vara tyst tills SIA resulterat i en proposition. SIA:s öde har emellertid inte mycket att göra med huvudlärare och institutionsföreståndare. De behövs vare sig SIA-skolan blir verklighet eller i stort sett endast en tankekonstruktion. Inte minst viktigt är inrättandet av huvudlärartjänster inom specialundervisningen. Det finns en motion om den saken. De arbetsuppgifter som huvudläraren i ett enskilt ämne har, t.ex. att ansvara för den pedagogiska planeringen, lämna övriga lärare råd och anvisningar, ta sig an mindre erfarna kolleger — sådana finns det gott om - initiera fortbildning m.m., finns i minst lika hög grad inom specialundervisningen. En huvudlärare är och förblir en klar förstärkning trots SIA. En aning patetisk är, för att övergå till ett annat ämne, den socialdemokratiska motionen om att riksdagen skall uttala sig för att systemet med arvoderade institutionsföreståndare i grundskolan även skall — vilket nu inte är fallet — omfatta ämnena hemkunskap, teckning, träoch metallslöjd samt textilslöjd på samma villkor som nu gäller för andra ämnen. Så motionerades från samma håll också i fjol. Man nöjde sig emellertid då med att avspisas med hänvisning till SIA, medan —- märk det — vi moderater reserverade oss. Vi hade motionsvis framfört samma uppfattning och vi gick för vår del från ord till handling, om nu en reservation kan betecknas såsom en handling — i varje fall är den väl mer än att inte göra någonting alls. Samma socialdemokratiska motion har dykt upp även i år. Motionä rerna låter sig åter nöja med samma hänvisning till prövningen av SIA förslaget. Hur länge skall detta spel fortsätta, frågar man sig. Ett spel för vem? För galleriet möjligen. De initierade torde begripa bättre. Vi moderater framförde 1974, såsom deklareras i det särskilda yttrandet nr 2 i detta betänkande, reservationsvis att systemet med arvoderade institutionsföreståndare vid grundskolan borde utvidgas omedelbart till att omfatta även ämnena gymnastik, hemkunskap, musik, teckning, textilslöjd samt träoch metallslöjd. Vi har fortfarande den uppfattningen att detta skall ske utan hänsyn till de öden som kan väntas övergå SIA. Vad som än sker med skolan kommer denna typ av institutionsföreståndare att behövas. Jag skall gärna illustrera detta i den fortsatta debatten. Slutligen vill jag säga ytterligare några ord om SIA-utredningen, nu om dess roll såsom utvärderare. SIA har som bekant bedrivit en del försöksverksamhet. Utvärderingen av denna försöksverksamhet får emellertid bedömas såsom tämligen bristfällig, vilket vi har påvisat i motionen 821, bl.a. under åberopande av två pedagoger från Göteborg vilka på uppdrag av SIA har granskat försöksverksamheten. Även lärare och skolledare som har deltagit i försöken efterlyser en utvärdering. Härtill kommer att alternativa former av resursanvändning har prövats vid flera skolor. Erfarenheterna uppges genomgående ha varit goda. Tyvärr finns inte underlag för en bedömning av dessa uppgifter i förhållande till SIA:s erfarenheter. Remissinstanserna, som just nu arbetar som bäst, tar alltså ställning till SIA:s förslag utan att kunna kontrastera dessa mot slutsatser dragna ur ett annat samtidigt material. Det kan man inte göra någonting åt i det skede som remissförfarandet nu har ingått i. Däremot kan man kräva att riksdagens definitiva beslut så småningom baseras på ett fullständigare underlag, och det är detta vi eftersträvar att få fram. Det bör inte vara omöjligt för SIA — utredningen har ju ännu inte upplösts — att lägga fram en kompletterande redogörelse för och utvärdering av sin försöksverksamhet. Samtidigt skulle utredningen kunna inhämta uppgifter om och lämna redovisning av de försök med andra former av resursanvändning som bedrivits vid en rad skolor. Det skulle ge ett bättre underlag för att bedöma och ta ställning till SIA:s förslag. Audiatur et altera pars, heter det så vackert på latin, för att nu begagna detta förlegade språk — även den andra parten må höras. Det räcker inte med att, som utskottsmajoriteten gör, hänvisa till att kommunerna efter varje försöksår till utbildningsdepartementet överlämnat särskilda redovisningar av de olika försöken. Att det har skett vare mig främmande att betvivla, men där ligger de och hanteras av departementet efter behag. Vad vi efterlyser är dels en fullständig utvärdering av försöken, dels en sammanställning för en bredare opinion än den strimma som finns i kanslihuset. Det räcker inte heller med att hänvisa till en särskild arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen, som uppges utvärdera en del av den försöksverksamhet som bedrivs på de s.k. SÅS-pengarna. Dels begränsar sig gruppen, efter vad jag kan förstå —- och det framgår också av utskottsbetänkandet —, till vissa kommuner, dels torde det finnas försöksverksamhet som inte bygger på nyssnämnda pengar men som ändå måste in i bilden. Herr talman! Jag ber att för min del få yrka bifall till reservationerna 4 och 6. Herr Nyhage kommer senare att belysa övriga reservationer som avgivits av honom och mig.